Herr talman! Mycket i den nya budgeten känner vi igen från socialdemokraternas ekonomiska höstprogram och den minibudget som riksdagen behandlade före juluppehållet. Devalveringen anges som den nyckel med vilken svensk industri skall kunna komma in på nya exportmarknader och återerövra förlorade marknadsandelar, både utomlands och här hemma. Den antas också bli den injektion som behövs för att få till stånd tillräckliga investeringar och omställningar i det svenska näringslivet och på det viset göra detta mycket konkurrenskraftigt. De många skattehöjningarna — momsen, arbetsgivaravgifterna, förmögenhetsskatten, energiskatten, elkraftsskatten, videoskatten och tobaksskatten — förbigås i stort sett med tystnad i regeringens proposition. De betraktas i varje fall inte som något problem vare sig för dem som skall punga ut med högre skattebelopp, från inflationssynpunkt eller från kostnadssynpunkt för företagen. ringen — framställs som den avgörande skillnaden mellan rättvisa och orättvisa i fördelningspolitiken. Man kan dock konstatera att tonläget i budgetpropositionen inte är fullt så högt och fullt så självtillräckligt som tidigare. Anledningen är inte svår att förstå. Utvecklingen har långt ifrån tagit de banor som den nytillträdda socialdemokratiska regeringen i oktober-november menade skulle bli resultatet av de insatta åtgärderna. Nu, fyra månader efter devalveringen, är det fortfarande svårt att avläsa några riktigt positiva effekter av densamma. Den svaga ökning av orderingången från utlandet som ägde rum i höstas hade inletts redan före devalveringen, men den har därefter inte förstärkts. Handelsbalansen har kraftigt försämrats, och frågan är om inte försämringen är större än den omedelbara effekt som alltid följer på en devalvering. Herr talman! Vi tvingas alla konstatera att de varsel om uppsägningar som hade lagts före devalveringen inte har tagits tillbaka. Tvärtom har det snart sagt varje vecka kommit nya, omfattande varsel både från exportföretag och från hemmamarknadsföretag — i det senare fallet inte minst inom handeln. Vi tvingas också konstatera att investeringslusten är oförändrat svag. Trots fallande räntor utomlands dröjde det in i det sista, innan det blev möjligt att sänka räntan här i Sverige. Veckorna före jul uppstod det t.o.m. ett allvarligt valutautflöde. Förklaringen till detta ligger naturligtvis till en betydande del i en sämre utveckling än vad de flesta av oss hade väntat ute i vår omvärld. De ansatser som noterats till en något ändrad politik i USA och en något ökad ekonomisk aktivitet där har inte påverkat Västeuropa och andra delar av världen. Sänkningen av oljepriserna, som naturligtvis från svensk synpunkt får betraktas som något mycket positivt, har medfört stora betalningssvårigheter för många länder, och detta har medfört störningar i handeln. Köpkraftsbortfallet på OPEC-marknaderna har i varje fall hittills inte motsvarats av någon ökning i industrivärlden. Men den svenska utvecklingen hänger självfallet också samman med regeringens egen politik. De många skattehöjningarna och de återkommande hoten om vinstindragningar och vinstdelning sätter ner både företagens investeringsplaner och allmänhetens köpkraft. Man kan i dag definitivt spåra en rädsla hos både företag och enskilda personer för att nya satsningar inte skall löna sig. Genom den nya regeringens besked vet de ju att ett förbättrat resultat snabbt kommer att urholkas genom ökade avbränningar i form av höjda skatter, fondavgifter osv. Herr talman! Detta är självfallet ingen bra grundval för att få ekonomin att expandera. Därför måste hotet om kollektiva löntagarfonder en gång för alla röjas ur vägen, om det skall gå att få fart på den svenska ekonomin. Devalveringen har inte heller följts av några speciella exportfrämjande åtgärder eller offensiva industripolitiska insatser. Det är tydligt att regeringen åtminstone till att börja med betraktade devalveringen som något slags mirakelmedicin, som kunde ersätta allting annat. Det saknades ju ända fram till årsskiftet någon egentlig politiskt handelsansvarig — en handelsminister. En handelsminister betraktas nog annars i dag på de flesta håll i världen som en av de oumbärligaste fackministrarna. När det gäller teknisk forskning och utveckling sägs anslagen nästa år komma att öka med 1 miljard kronor. Det är bra. Men den här satsningen måste framstå som mindre ståtlig, när det visar sig att tre fjärdedelar av den är hänförliga till JAS-projektet och satellitprojektet Tele-X — beslut som tagits av den tidigare regeringen. Herr talman! I de branscher som har de riktigt stora problemen — varven, gruvorna, stålanläggningarna och tekofabrikerna — har hittills inga besked getts om vilka insatser regeringen är beredd att göra. Man har uppenbarligen svårt att bestämma sig. Verkligheten har trängt sig på. Därav följer också de uteblivna svaren till gruvarbetarna i Svappavaara, sömmerskorna i Borås och varvsarbetarna i Uddevalla, Göteborg och Malmö. Före valet var det annat ljud i skällorna. Då fanns inte ett krisföretag i Sverige där inte socialdemokraterna gjorde den dåvarande regeringen ansvarig. Vi kunde också lägga märke till att den ene socialdemokraten före, den andre efter —t.o.m. Olof Palme — stod i denna och andra talarstolar och påstod att den dåvarande regeringen medvetet ökade arbetslösheten. Därför vill jag fråga: Är Olof Palme och övriga socialdemokrater beredda att nu i dag ange samma skäl till att arbetslösheten stiger? Regionalpolitiken avrustas. Den nya budgeten öppnar vägen för en ny flyttlasspolitik. Anslagen till flyttstöd föreslås kraftigt ökade under det att de regionalpolitiska anslagen får smälta ihop i takt med inflationen. Det har t.o.m. gått så långt att regional balans inte längre nämns som ett viktigt mål för den ekonomiska politiken. Jag frågar: Varför? Det är svårt att värja sig för intrycket att den industriella satsning som regeringen försökte göra till kännemärke för sin politik har kommit av sig. Vi har verkligen fått en politik av traditionellt socialdemokratiskt snitt, där industrioch näringslivssektorn ”mjölkas” på resurser för att en snabb utbyggnad av den offentliga sektorn skall vara möjlig. Och krympningen av industrin fortsätter. Det som växer är den politiska byråkratin i regeringskansliet, subventioneringen av ett allt dyrare byggande och den allra dyraste institutionsvården. Förklaringen till att det blivit så är säkert bl.a. att socialdemokraterna utnyttjade sina sex år i opposition förfärande dåligt. Ambitionen var att till varje pris försöka ”komma igen” — att återta regeringsmakten. Det är en högst legitim inställning för ett politiskt parti. Men det skedde genom en opposition i konfrontation och ett opponerande för opponerandets skull, och vi ser resultatet nu. Någon idémässig och politisk förnyelse har inte märkts av, trots uppmaningar från t.ex. socialdemokratiska ekonomer. I fråga efter fråga tvingas därför den nya regeringen till helomvändningar i förhållande till sin hållning i opposition och till de ståndpunkter som socialdemokraterna gick till val på. Regeringsbytet har medfört att vi har tappat mycket tid när det gäller att sätta Sverige på fötterna och göra vår ekonomi stark. Trots de kraftiga skattehöjningarna kommer den politik som regeringen har slagit in på att dra med sig ökade budgetunderskott. Trycket på budgeten beror delvis på inflationseffekter. Mittenregeringens reviderade budget för det nu löpande budgetåret hade ett underskott på 75 miljarder kronor. Det var ett mycket stort underskott. Och det var just därför att vi inte kunde fortsätta att låta budgetunderskottet öka som vi satte in besparingsåtgärder — även om vi visste att det inte skulle vara världens enklaste politiska uppgift att, i strid med en opposition som betedde sig som den gjorde, gå ut och förklara det nödvändiga i sådana åtgärder. Men det viktiga var ändå att utvecklingen genom de åtgärder vi satte in var på väg att vända. Sparpaketen och en inflationsdämpande politik hade börjat ge resultat. Det är uppenbart för alla som vill granska det hela att lägre inflationstakt innebär långsammare automatiska utgiftsökningar. Vad hände nu? Jo, en av den nya regeringens allra första åtgärder blev att fatta beslut som motverkade vårens sparpaket. Inflationseffekterna av devalveringen och andra åtgärder gjorde det också nödvändigt att räkna upp statens ränteutgifter och en del andra budgetposter. Arbetsmarknadspolitiken krävde ytterligare insatser. Jag är beredd att säga att säkerligen även den tidigare regeringen hade fått föreslå detta på grund av den internationella utvecklingen. Det är också värt att märka att vi hade förklarat att vi var beredda att göra det om den internationella utvecklingen fortsatte att vara svag. Genom den nya regeringens åtgärder ökade utgifterna i ett enda slag med 20 miljarder för innevarande budgetår. I den budget som nu lagts fram för nästa budgetår ökar utgifterna med ytterligare 23 miljarder. Om ni inom regeringen verkligen har ansträngt er för att spara, måste man säga att resultatet har blivit magert. I själva verket har utvecklingen blivit precis den som företrädarna för den gamla regeringen varnade för i valrörelsen för den händelse vi skulle få en socialdemokratisk regering. Vi sade: Vägrar man att ta itu med utgiftsutvecklingen ökar utgifterna automatiskt med 20-25 miljarder per år under det att inkomsterna ökar med bara 10-15 miljarder. Den problemställningen ställde sig socialdemokraterna vid sidan av i valrörelsen, trots att vi åter och åter bad dem att begrunda detta faktum. Att ökningen av underskottet nu stannar vid 15 miljarder för de här två budgetåren förklaras givetvis av skattehöjningarna. Men, herr talman och kammarledamöter, inte ens en socialdemokratisk regering kommer att kunna driva igenom skattehöjningar av denna storlek år efter år. Därför är det nödvändigt att börja spara nu för att inte tvingas till mycket hårdhäntare åtgärder senare. Vår uppfattning är att budgetproblemen måste lösas genom sparinsatser i kombination med en politik som inriktar sig på att hålla nere inflationen. Att enbart lita till den framtida tillväxten går inte med så stora underskott som vi nu har. Herr talman! Det jag nu har sagt innebär inte i och för sig att jag hyser någon principiell motvilja mot en fortsatt utbyggnad av den offentliga sektorn. Det finns områden där vi tvingas till det — långvård, sjukvård, osv. Det är inte heller något ställningstagande till förmån för privatisering inom sjukvård och åldringsvård. Där bör vi i stället satsa mer på vård i hemmet. Vad jag velat slå fast är bara att ingen i längden kan leva över sina tillgångar. Det gäller lika för enskilda medborgare, familjer, kommuner och länder. När det gäller fördelningspolitiken har centern och socialdemokraterna genom åren haft klara beröringspunkter. Men det finns också klara skiljelinjer. Bägge partierna står för en politik som innebär att samhället solidariskt måste ställa upp för de svaga. Vi inom centern har alltid betonat att det är grundtryggheten som samhället i första hand skall svara för. Socialdemokraterna har ofta sett saken så, att hela den uppnådda inkomsten skall ligga till grund för samhällets olika trygghetssystem. Dessa principer har också lyst igenom i partiernas handlande under senare år. När vi föreslog ett ändrat pensionsindex kombinerade vi det med att pensionärer med låga pensioner fick ett särskilt skydd — pensionstillskotten höjdes. När systemet nu vid årsskiftet ändrades enligt socialdemokraternas modell fick pensionärer med full ATP 9 215 kr. mer per år — de med låga pensioner, folkpension plus pensionstillskott, fick inte 9 215 i påslag; de fick nöja sig med 2 700 kr. i påslag. Så slår den socialdemokratiska rättvisan. Den som bara har folkpension, de s.k. undantagandepensionärerna, får ett påslag med 1 805 kr. Resultatet är att skillnaden mellan vad samhället ger i ökning till den sämst och den bäst ställde pensionären på ett enda år ökar med 7410 kr. Dvs. att skillnaden ökar med nära nog halva årsbeloppet för den som bara har folkpension. En direkt fråga till er socialdemokrater, ni må vara regeringsledamöter eller enskilda riksdagsmän: När ni i valrörelsen drev debatten om trygghet för pensionärerna, var ni då medvetna om att utfallet av era strävanden skulle bli dessa kraftigt ökade skillnader? Och en fråga till: Går ni själva ut till landets pensionärer och redovisar klart och öppet att när ni nu får sköta politiken delvis själva, delvis med hjälp av kommunisterna, så blir resultatet detta? Är det detta ni kallar en rättvis fördelningspolitik? I ytterligare ett viktigt avseende verkar det som om centern och socialdemokraterna skulle ha olika uppfattningar. Socialdemokraterna tycks mena att just dagens generation kan ta för sig av de materiella resurserna och överlåta på dem som kommer efter att betala. Vi i centern menar att de som i dag är unga och de som kommer efter dem har rätt att kräva att vi — som ändå njuter av världens högsta välstånd — också måste stå för kostnaderna. Det gäller materiella ting lika väl som naturtillgångar och miljö. Som generation efter generation före oss borde vi sätta en ära i att ge våra efterkommande ett bättre samhälle. Det gör vi inte genom att själva ta för oss och lämna räkningarna till dem som kommer efter. Det kan aldrig vara vår generations rätt att hårdhänt exploatera vad flera generationer har byggt upp, inte heller att exploatera den natur och den miljö som har blivit oss givna. Vad det gäller är i stället att sporra människorna att ta nya tag, att hushålla bättre med vad vi har. Krisen i Sverige och internationellt kräver att vi i många avseenden tänker om och prövar nya tankar. Skall det vara möjligt måste människor känna sig delaktiga i besluten och känna sig ha möjligheter att påverka utvecklingen. Ett öppet demokratiskt styrelseskick underlättar sådant nytänkande, sådana omställningar. Socialdemokratins makttillträde har dess värre inneburit en ökad slutenhet. Parlamentariska metoder och representativ demokrati har i långa stycken fått vika för korporativism och beslut i slutna rum. Riksdagen har skjutits åt sidan. Regeringens förslag om korrigering av skattereformen i höstas var ju ett resultat av överläggningar med de fackliga organisationerna, inte ett resultat av överläggningar mellan riksdagspartierna. Många tecken tyder också på att utredningsväsendet, som hittills har arbetat med stor öppenhet, i fortsättningen inte på samma sätt som tidigare skall bemannas av folkvalda riksdagsmän utan av korporationernas representanter och allehanda sakkunniga i regeringskansliet. De kommunaldemokratiska problemen skjuts åt sidan. Några nya kommundelningar får det inte bli enligt regeringen. Tvärtom kommer det då och då antydningar om en ny kommunindelningsreform — denna gång på det kyrkliga området. Vi i centern anser att man måste sträva mot precis motsatt håll. Nu om någonsin behövs det ”raka rör” mellan väljare och beslutsfattare. Därför skall man inte tvinga på människorna större enheter. Därför får den tvångsvisa kommunsammanläggningen inte upprepas på det kyrkliga området. Därför måste statsråden själva våga tala med gruvarbetarna i Kiruna och sömmerskorna i Borås och inte gömma sig bakom horder av informatörer och sakkunniga. Därför måste organisationernas ledare se till att de företräder medlemmarna och inte inrättar sig som ja-sägare i ett hårt centraliserat regeringsmaskineri. Därför är det viktigt att vi prövar alla möjligheter att stärka den kommunala demokratin. Huvuduppgiften är nu som tidigare att åstadkomma en sund ekonomi. Regeringen skall ha en eloge för att den på det internationella fältet aktivt verkar för gemensamma tag och en omläggning av de stora ländernas politik. Men den måste samtidigt kritiseras för att här hemma föra en i långa stycken nationellt egoistisk politik. I längden kan det bara vara till skada att inte ta hänsyn till exempelvis grannarna i Norden. Samarbetet i Norden är i mina ögon tvärtom en av våra chanser att häva oss ur den ekonomiska stagnationen. Herr talman! Jordbrukets problem och matpriserna har hänskjutits till en ny utredning. Den är med mitt sätt att se onödig. Problemen är väl kända. 1977 års jordbrukspolitiska beslut har gett oss en mycket effektiv jordbruksnäring, där familjejordbruket fortsätter att vara den oöverträffade företagsformen. Men den ekonomiska krisen skapar på jordbrukets område som på andra områden bekymmer. Konsumenterna har mindre pengar att köpa för. Producenternas kostnader stiger, bl.a. till följd av det höga ränteläget. Jordbruksinkomsterna gröps ur, och det uppkommer överskott på olika produkter. På en del håll har man cyniskt föreslagit att överskotten helt enkelt skall förstöras. Andra vill ta till den gamla socialdemokratiska metoden att ta död på ytterligare jordbruk. Lösningarna måste, herr talman, enligt min uppfattning sökas längs andra vägar. Den ena är att sätta in jordbrukets problem i det allmänna ekonomiska sammanhanget. En starkare samhällsekonomi ger på nytt människorna mer pengar att köpa livsmedel för, och räntorna på jordbrukarnas lån sjunker. Den andra är att försöka åstadkomma en bättre produktionsstruktur. Kan man i Sverige producera mer foder, som ersätter import, bidrar det både till en bättre samhällsekonomi och till bättre ekonomiska förhållanden för jordbruket. Produktionsresurserna kan också utnyttjas för energiproduktion och andra alternativa produkter. En tredje väg är export av högt förädlade livsmedel. Av allt att döma finns ett utrymme på världsmarknaden för sådana produkter. Formulerar man uppgiften på det sättet, kan kanske också den nya livsmedelsutredningen ha något att ge. Dess värre innehåller dock direktiven väl mycket gammal jordbrukspolitisk skåpmat av socialdemokratiskt märke för att man riktigt skall tro på något sådant. Ett av kännetecknen för den socialdemokratiska ekonomiska politiken har också blivit att de yrkesverksamma har fått bära hela bördan av åtstramningen. 4å5 Ye i sänkt köpkraft får i år den notera som står ute i arbetslivet. Pensionärerna bör kunna vidmakthålla sin standard, och den offentliga konsumtionen fortsätter att öka med omkring 1,5 9 i volym. Detta innebär självfallet speciella påfrestningar i de pågående avtalsförhandlingarna. En framtidsinriktad politik måste gå ut på att också ge de yrkesverksamma deli produktionsökningen. Inte minst gäller det industrins yrkesarbetare och de rena kroppsarbetarna. Också från denna utgångspunkt är besparingar i cen offentliga verksamheten nödvändiga. Den bättre balans mellan utvecklingen i offentlig sektor och löneutvecklingen för den enskilde löntagaren, som mittenregeringen stod för, tillgodosåg också på ett bättre sätt de flestas avvägning mellan privat och offentlig konsumtion. När det gäller det statliga budgetunderskottet finns, som jag redan betonat, möjligheter till förbättringar i en kombination av lägre inflationstakt, medvetna besparingar och ökad tillväxt i ekonomin. Inflationens betydelse för budgetutvecklingen kan inte nog betonas. Samtidigt är kampen mot inflationen av avgörande betydelse för en rättvis fördelningspolitik. Den kampen är särskilt viktig för de ekonomiskt svaga i vårt samhälle. Därför ligger också tyngdpunkten i centerns alternativ till regeringens budgetförslag i en inflationsdämpande politik. Enligt vår uppfattning måste statsmakterna aktivt ta sikte på att pressa ner inflationen genom att sätta upp direkta mål och sedan inte kompensera över den nivån. Vi föreslår i vår partimotion att riksdagen uppdrar åt regeringen att utarbeta en metod för en sådan budgetpolitik. Det är samma synsätt som låg till grund för skatteuppgörelsen. Dess antiinflationistiska inriktning bidrog på ett verkningsfullt sätt till att pressa ner takten i prisökningarna intill dess att den nya regeringen medvetet höjde inflationen genom devalveringen. I avvaktan på att en aktiv antiinflationspolitik hinner läggas fast måste vi fortsätta med traditionella sparmetoder. Därför återkommer centern i sin budgetmotion bl.a. till det tidigare förslaget om införande av karensdagar i sjukförsäkringen. Vi föreslår också andra besparingar på löpande utgifter. På samma sätt som tidigare måste olika sparåtgärder— hur de än utformas — kombineras med insatser för de sämst ställda. Det innebär att vi i våra motioner i år återkommer med förslag om en utbyggnad av föräldraförsäkringen så att man ytterligare närmar sig en vårdnadsersättning till småbarnsföräldrarna. Vi föreslår också en höjning av pensionstillskotten liksom att de som bara har folkpension, de s.k. undantagandepensionärerna, också skall få rätt till pensionstillskott. För att i någon mån motverka den starka försämring av de yrkesverksammas köpkraft som jag har pekat på, bör momsen enligt vår uppfattning sättas ner till tidigare nivå. Åtstramningseffekterna för t.ex. vanliga industriarbetare blir i annat fall orimligt kraftiga. Centern har i sitt budgetalternativ också föreslagit att staten skall frigöra sig från en del av den ”bankverksamhet” som nu bedrivs över budgeten. Det gäller i första hand bostadslånegivning. Detta har självfallet inte några besparingseffekter i vanlig mening. Det har inte heller direkt effekt för låntagarna annat än att man sannolikt får en rationellare hantering av de olika lån som en husägare — det må gälla flerfamiljshus eller villa — måste ta upp. Det positiva för staten är att upplåningsbehovet minskar. Dessutom föreslår vi att vissa fonder överförs till statsbudgeten. Detta är också besparingar av engångskaraktär men det är viktigt att redan nu få ner budgetunderskottet och därefter fortsätta budgetprövningen och budgetarbetet enligt de metoder jag tidigare har angivit. Flera av våra statliga företag står inför behovet att öka sitt egenkapital. Samtidigt är den svenska börsen ”hungrig”. I stället för att staten ökar sin upplåning för att öka aktiekapitalet i de statligt ägda företagen bör dessa företag kunna tillgodose sina behov helt eller delvis genom privat kapital. Herr talman! Om våra förslag genomförs, kommer underskottet i statens budget och därmed statens upplåningsbehov för nästa budgetår att bli 21 miljarder kronor lägre.

Herr talman! Just den här veckan för 50 år sedan kom Hitler till makten i Tyskland. Han var en ond och hatisk människa. Sitt hat och sin ondska riktade han mot judarna. Han spelade cyniskt på generationers antisemitism. Judarna var många, men svaga. De flesta var fattiga. Sex miljoner judar utrotades av nazisterna. Hitler kom till makten utan att vinna majoritet i fria val. Weimarrepublikens intrigerande politiker ur andra partier släppte fram honom. I sin bok Mein Kampf hade han sagt att det var diktatur, krig och judeutrotning han strävade efter. Men ingen trodde att han egentligen menade allvar. Detta var ett av historiens största misstag. Det hade sin grogrund i ekonomiskt kaos, massarbetslöshet och politisk förvirring. Grannarna i Europa gjorde samma misstag som tyskarna själva. Eftergiftspolitiken firade triumfer. Snart stod hela världen i brand. När Hitler anföll Polen var han i förbund med Stalin. De två diktatorerna var varandra lika intill förväxling. Hitler mördade sina landsmän i nazismens namn, Stalin sina i kommunismens. Nazisterna hade Auschwitz, Treblinka och Belsen. I Sovjet fanns och finns Gulagarkipelagen. När Hitler fått den hjälp han behövde för att krossa Polen blev Ryssland hans nästa mål. 20 miljoner ryssar slaktades i historiens grymmaste fältslag. Men när kriget var över hade bara halva Europa befriats. I de östeuropeiska länderna ersattes de tyska ockupationstrupperna av ryska. Det nazistiska judehatet byttes ut mot ett kommunistiskt. I dag, efter Salazaroch Francoregimernas fall i Portugal och Spanien, är diktaturerna i Europa inte längre fascistiska eller nazistiska. Det är kommunismen som står för ofriheten, förtrycket, antisemitismen och ockupationerna. Världen har, herr talman, blivit annorlunda, men den har inte blivit friare. Världen har inte heller blivit säkrare. Hotet om en ny världsbrand hänger över oss på nytt. Atombomben har givit hotet en dimension som det inte hade förut. Andra världskriget hade vinnare och förlorare. Ett atomkrig har inga vinnare. Bryter det ut är allt förlorat. Hela vår civilisation. Nazismens framgångar i kriget förbereddes genom den största upprustning historien dittills hade upplevt. Nazisterna planerade i lugn och ro för krig medan demokratierna hoppades på fred. De maktgrupper som i dag står mot varandra är militärt lika starka. Atomvapnen är långt fler än de behövde vara, om syftet bara var att avskräcka från krig. Att diskutera styrkebalanser blir näst intill meningslöst när det handlar om kärnvapen. Ingen av stormakterna skulle hinna använda ens bråkdelen av sina arsenaler innan de förgjort både sig själva och oss andra. Det är därför kusligt att höra högt uppsatta militärstrateger tala om ”första-slags-effekter”, att den som hinner trycka på knappen först kan hindra motståndaren att slå tillbaka. Det är lika orealistiskt och lika katastrofalt att planera för ett begränsat kärnvapenslag. Ett atomkrig kan inte begränsas och inte kontrolleras. Därför måste det förhindras. Mot den bakgrunden kan vi skönja ett hopp i de kontakter som tycks planeras just nu. Visar ledarna i Washington och Moskva en vilja att tala nedrustning, kan de förhandlingar som pågår kanske komma ur det absoluta dödläge som hittills rått. Men det är inte en ny eftergiftspolitik vi talar om, vi som talar för fred. Världen är alltför väl förberedd för krig. Det är ett ömsesidigt intresse att atomkriget kan undvikas. Den historiska likheten med 1930-talet är att det återigen är Europa som står i blickpunkten. Europa är laddat med kärnvapen. De räcker för att förinta vår kontinent flera gånger om. Sverige befinner sig nära centrum i det mest vapenbemängda slagfält historien skådat. Mot detta är vår alliansfrihet och vår deklarerade avsikt att vara neutrala i krig inget skydd. Om världen som helhet är osäker, kan ingen enskild stat leva i trygghet. Verklig och varaktig säkerhet kan bara åstadkommas i samverkan. Därför är nedrustning och internationell säkerhet en angelägenhet för alla länder och alla folk. I dag måste demokratierna bestå också ett annat prov. Mer än 30 miljoner arbetslösa i industriländerna kan bli ett hot mot tilltron till demokratins förmåga att skapa det goda samhället. Dagens problem är ekonomier i obalans. Resurser som skulle kunna ge människor arbete utnyttjas inte fullt ut. Det finns pengar. Det finns fabriker och det finns arbetskraft. Det som saknas är det konstruktiva internationella samarbete som skulle kunna sätta stopp för den ekonomiska stagnationen. I en snar framtid ser vi ett annat problem torna upp sig: risken att vi inte kan ge alla arbete därför att mänsklig arbetskraft i större och större utsträckning kan ersättas av robotar och elektronik. Försöker vi lösa våra ekonomiska problem utan att inse att de är en del av en världskris, kommer vi att misslyckas. Vi har redan sett prov på det. När socialdemokraterna senast satt i regeringsställning drev man upp kostnaderna i det svenska näringslivet på ett sätt som blev katastrofalt. Hela branscher var på väg att konkurreras bort från världsmarknaden. Den trepartiregering som trädde till hösten 1976 devalverade och sänkte arbetsgivaravgifter för att minska produktionskostnaderna. Vi satte in kraftiga subventioner för att rädda hundratusentals jobb som var i fara. Efteråt insåg vi att detta var en dyr tribut till den fulla sysselsättningen. Vi fick en kostnadskris också i den offentliga verksamheten. Budgetunderskotten ökade. När mittenregeringen försökte ta itu med de för stora offentliga utgifterna satte arbetarrörelsen in alla sina resurser på ett krig mot besparingspolitiken. Dess budskap under hela den långa valrörelsen och dessförinnan var enkelt: det är dumt, det är fel, det är oansvarigt och rent av illasinnat att kräva ekonomiska uppoffringar av människorna. Socialdemokratisk politik skulle till skillnad från borgerlig leda till minst oförändrade reallöner, inga besparingar i de offentliga utgifterna som åtminstone på något märkbart sätt skulle drabba den enskilde, och det skulle leda till flera jobb. Nu vet svenska folket vad de socialdemokratiska löftena var värda. De reallöner som skulle skyddas kommer att minska med 4 å 6 96. Den inflation man skulle sätta stopp för kommer att fördubblas. De pensioner som skulle värdesäkras kommer att minska i köpkraft mera än någonsin. De levnadskostnader för barnfamiljerna som skulle sänkas kommer att öka med 4 000 å 5 000 kr. varje år. Det budgetunderskott som skulle bantas kommer att bli fetare än någonsin. Ingenting tyder på att arbetslösheten kommer att minska. Just nu ökar den kraftigt. Problemet med svensk ekonomi är att vi enkelt uttryckt lever över våra tillgångar. Vi konsumerar mer än vi själva producerar. Därför har vi underskott i våra affärer med omvärlden. Skall vi komma åt detta underskott, som är det viktigaste måttet på svagheten i vår ekonomi, måste vi få både svenska och utländska konsumenter att i större utsträckning efterfråga svenska produkter. En devalvering kan medverka till att detta sker. Priserna på svenska varor i utländsk valuta kan sänkas och priset på utländska varor i Sverige höjas. Efter 1981 års devalvering återtog vi 2 70 av våra förlorade marknadsandelar. Devalveringen understöddes av en stram finanspolitik och en momssänkning, som bidrog till att hålla priserna nere. Inflationen nästan halverades. Den devalvering som den socialdemokratiska regeringen genomfört är dubbelt så stor, men förmodligen bara hälften så effektiv, om den nu över huvud taget kommer att lyckas. Den främsta anledningen till tvivel är bristen på effektiva åtgärder för att hålla priserna i schack. Här förlitar man sig tydligen nästan helt på en låg löneglidning. Den skall åstadkommas genom den aviserade utdelningsskatten. Men det finns varken teoretiska eller praktiska belägg för att detta skulle vara möjligt. Det är f. ö. knappast heller önskvärt att motverka sådana löneskillnader som motiveras av efterfrågan på kunnig arbetskraft. Hur skall industrin kunna bli konkurrenskraftig om den inte får konkurrera om den viktiga arbetskraften? En annan socialdemokratisk patentmedicin, som ordineras också nu, är omfattande prisregleringar. En statlig utredning har nyligen visat att det instrumentet inte fungerar. Det enda säkra är att det skapar en omfattande, trög och snårig byråkrati. I övrigt satsar regeringen ganska hämningslöst på att höja skatterna. Bl. a. har ju momsen höjts. Inte heller det är ett sätt att hålla priserna nere. Det är inte ens ett sätt att nämnvärt öka statsinkomsterna längre. Höjer man vissa skatter minskar — det vet vi nu — basen för andra. Man stör marknaden med sina skattehöjningar, men de totala skatteinkomsterna kommer inte att öka särskilt mycket. Skall regeringens strategi lyckas måste resurser föras över från konsumtion till investeringar, från offentlig verksamhet till den konkurrensutsatta industrin. Inom industrin måste expansionen i första hand ske inom branscher som kan räkna med ökad efterfrågan. Detta är i och för sig en riktig målsättning. Men det kräver också att man för en politik som gör det sannolikt att denna målsättning kan nås. Bl. a. skulle en sådan politik kräva en friare och rörligare marknad. Men regeringens politik verkar åt det rakt motsatta hållet. Det är svårt att locka till investeringar med hot om indragna vinster. Utan vinster blir det inga investeringar, och utan investeringar blir det inga nya jobb. Det andra kardinalproblemet för svensk ekonomi är att de offentliga utgifterna är för stora i förhållande till inkomsterna. Trots att 50 96, alltså hälften, av vad svenska folket arbetar in betalas i skatter och avgifter räcker det inte för de utgifter som stat och kommun f.n. har. De offentliga utgifterna är uppe i 70 20 av vår bruttonationalprodukt. Det är därför som folkpartiet föreslår att de offentliga utgifterna inför nästa år skall minskas med 10 miljarder kronor. Dessutom föreslår vi att regeringen skall lägga fram förslag om hur de automatiska utgiftsstegringarna i framtiden skall kunna begränsas. I regeringsställning visade vi att detta var möjligt — utan de sociala skadeverkningar som socialdemokraterna brukar utmåla och fortsätter att orera om. Vi lyckades dämpa utgiftsstegringen till 6 90 från ungefär 10 96, framför allt genom kraftiga besparingar. Men socialdemokraterna har nu alltså rivit upp en del av besparingarna och ökar i stället statsutgifterna med närmare 17 90. Från 1981 till 1982 minskade utgiftsökningen från 22 miljarder till omkring 14 miljarder. Nu ökar utgifterna i den budget som riksdagen skall ta ställning till med närmare 43 miljarder kronor. Vill man ha en sammanhängande ekonomisk strategi för att klara balansproblem och sysselsättning räcker det givetvis inte att bara ta hänsyn till de långsiktigt nödvändiga förändringarna i ekonomins struktur. Man måste sätta in de förändringarna så att de också passar i ett kortare — och ett stabiliseringspolitiskt — sammanhang. Det kräver att den totala efterfrågan inte blir för liten. Med en viss prognos för utlandets efterfrågan betyder det att den inhemska efterfrågan måste anpassas så att den sammantagna effekten av åtstramning och stimulans blir rätt avvägd. På den punkten gör folkpartiet ungefär samma bedömning som regeringen. Vi tror att vår ekonomi tål en åtstramning av den inhemska efterfrågan på ca 1 96. Om åtstramningen blir för liten får vi inte den nödvändiga överflyttningen av resurser till den konkurrensutsatta sektorn. Blir den för stor riskerar vi att motverka målet att nå tillväxt i ekonomin och att hålla sysselsättningen uppe. En strävan måste ju vara, menar vi, att utnyttja den totala kapaciteten av arbete och kapital så effektivt som möjligt. Att vi kan tvingas att acceptera en viss arbetslöshet är en sak. Men att medvetet använda arbetslösheten som ett sätt att skapa ekonomisk balans är varken samhällsekonomiskt eller socialt acceptabelt. Ändå tycks det vara just den medicinen som moderaterna rekommenderar. Deras besparingar är stora, och det har de fått beröm för på sina håll. Men det är en medicin med risk för farliga biverkningar. Den viktigaste är att fler människor blir utan arbete. Det blir inte bättre av att 3 av de 18 besparingsmiljarderna i moderaternas motion drabbar arbetsmarknadspolitiken. Det blir alltså fler arbetslösa och mindre pengar att hjälpa dem med. Dessutom skulle tillväxten i ekonomin förmodligen bli lägre. Det är bra att vara tuff i politiken ibland — men inte på de arbetslösas bekostnad. Vi hålier fast vid vår bedömning, som jag redan sagt, från valrörelsen. Vi minskar de offentliga utgifterna med 10 miljarder. Vi håller också fast vid vad vi sade om momsen. Den borde inte ha höjts. Nu föreslår vi att den sänks. Detsamma gäller den höjda arbetsgivaravgiften. Folkpartiets ekonomiska strategi kan sammanfattas i tre punkter. För det första vill vi försöka komma åt underskottet i våra affärer med utlandet genom att satsa på den konkurrensutsatta industrin. Det är detta vi menar när vi säger att vi måste arbeta oss ur krisen. För det andra anser vi att den nödvändiga åtstramning som behövs måste gälla både privat och offentlig konsumtion. Vi måste också spara oss ur krisen. Det säger ju även regeringen. Men det är inte bara hushållen, de enskilda människorna, som skall ställa upp och spara — det måste också staten och kommunerna vara beredda att göra. För det tredje måste vi se till att mer av de pengar hushållen får till sitt förfogande kommer ur eget arbete och mindre genom bidrag och subventioner, dvs. det vi kallar för sociala transfereringar. Det är av de enskilda människorna, löntagarna och andra, som vi begär att de skall arbeta och spara Sverige ur krisen. Känner de att det inte lönar sig, ja, då är risken uppenbar att de inte ställer upp alls. I och för sig är det glädjande att regeringen numera inser att den svenska ekonomin kräver en anpassning till den internationella. I valrörelsen skulle det ju inte vara någon svångrem alls utan bara det berömda svängrummet. Med detta svängrumstalande, som rätt mycket kom att likna tungomålstalande, försatte man sig helt enkelt i en omöjlig situation. I praktiken innebar det ett nej till all återhållsamhet med offentliga utgifter. När man nu ändå inser att det behövs ganska mycket svångrem också — den som var bannlyst fram till valdagen den 19 september — måste den svångrem som skall användas av regeringen helt och hållet dras åt kring löntagarnas arbetsinkomster. Det är något av en paradox, eller vad man vill kalla det, att det parti som anser sig vara löntagarnas bundsförvant framför alla andra för en politik som skoningslöst drabbar just lönerna. Reallönerna skall nu sänkas med 4 96 enligt regeringens bedömningar — enligt andras kan det handla om 4 å 67. Det går att säga att den socialt hänsynslösa svångremspolitiken är ett hot mot den svages frihet. Men det går dess värre också att säga att den politik som regeringen bedriver blir ett hot mot allas frihet. Tyvärr tycks den vara ganska omedveten om det. För dem som planerar för det socialistiska samhället är det oviktigt — så verkar det — om människor får sin försörjning från eget arbete eller genom subventioner och bidrag. Rent försörjningsmässigt kanske det inte heller spelar någon roll. För de flesta människor är detta ändå betydelsefullt. Det är ju det som de pågående löneförhandlingarna går ut på. Varje grupp vill ha så höga inkomster som möjligt. Man vill ha något att disponera över själv. Man vill inte att mer och mer skall gå till skatt, även om man vet att en hel del av detta kommer tillbaka. Man vill att det skall löna sig att arbeta. Jag tror säkert att löntagarnas organisationer ställer upp för regeringen den här gången. De inser att deras jobb i framtiden hänger på att företagen är framgångsrika i sin konkurrens med andra länders företag. Men det är, herr talman, en illusion att tro att det med regeringens nuvarande politik skulle räcka att de ställer upp den här gången. Skall det lyckas måste svensk industri få kraftig draghjälp från en uppåtgående internationell konjunktur. Jag hoppas, precis som regeringen, att den uppgången kommer. Men varken jag eller någon annan tror på fullt allvar att den blir så kraftig att den inom loppet av nästan mindre än ett år kan lösa de svenska tillväxtproblemen. Samtidigt med att nästa avtalsrörelse börjar, börjar också arbetet med regeringens nästa budget. Om man också då skall hålla kvar vid sina heliga löften om att inte röra vare sig transfereringarna eller socialförsäkringarna, är kravet på en fortsatt kraftig — kraftigare än i dag — reallönesänkning helt enkelt ofrånkomlig. Om inte, måste vi kunna uppvisa en ekonomisk tillväxt som slår också 1960-talets rekord. Det vore en sensation. Det är klokt, tror jag, att inte räkna med att den sensationen inträffar. Därför vore det renhårigt av regeringen att säga till löntagarna att årets reallönesänkningar bara är en början. Så underbara devalveringseffekter som dem regeringen räknar med finns nog bara i fantasin. Fanns de också i verkligheten skulle säkert andra länder ha använt samma metod. Varför skulle regerande partier, oberoende av politisk färg, ta på sig det tunga politiska omaket att spara i statens budgetar, om det inte var nödvändigt? Men, herr talman, det är nödvändigt. Vi måste minska budgetunderskottet. Det drar med sig räntekostnader som slår ut andra viktiga, också sociala, ändamål från budgeten. Det driver på inflationen. Det leder till ett skattetryck som blir ett hot mot marknadens möjligheter att fungera. Det minskar statsmakternas manöverutrymme i den ekonomiska politiken över huvud taget. Det är också ett uttryck för att riksdagen beslutar om större utgifter än medborgarna är beredda att betala för. Detta är också ett långsiktigt problem, som inte bara har att göra med hur stort underskottet i statens budget blir nästa budgetår. Sparandet måste bli ett offensivt inslag i ansträngningarna att rädda vårt välstånd. I seklets början lade liberaler och frisinnade grunden till de socialförsäkringar som i dag ger oss trygghet. Sedan dess har vi tillsammans med andra byggt upp ett väl fungerande välfärdssamhälle. Socialliberal politik har alltid varit att fördela resurserna rättvist. Den offentliga sektorn skall skydda de svaga och vara en garant för mångfald inom kultur och opinionsbildning. Den skall ge oss daghem, skolor, åldringsvård och hälsovård. På den vägen har vi kommit ganska långt. Men vi har också upptäckt att den offentliga sektorn är på väg att bli för dyr, och vi vet inte längre om medborgarna kan eller vill betala den. En tredjedel av alla över 16 år får sin huvudsakliga försörjning genom t.ex. barnbidrag, studiemedel, sjukpenning eller pensioner. Antalet anställda i stat och kommun är många och ökar kraftigt. De som för sin försörjning är beroende av statens och kommunernas skatteinkomster är snart uppe i halva befolkningen. Var och en måste inse vad detta kräver av beskattning och upplåning, och också inse att denna kraftiga beskattning och denna kraftigt ökande upplåning inte går att förena med en sund samhällsekonomi. Detta ställer oss inför en stor och mycket svår utmaning. Vi måste se till att tryggheten befästs, att pensionssystemen håller, att alla tillförsäkras en bra levnadsstandard. Jag tror också, herr talman, att vi kan klara den uppgiften, om vi är beredda att rätta anspråken efter de resurser som vi har i dag och på rimliga grunder kan tro att vi kommer att ha i morgon. Men vi kommer inte att klara det om vi tror att det går att omfördela det som inte finns eller om vi tror att vi för evigt kan fortsätta att konsumera mer än vi själva producerar. Att påstå motsatsen är inte att vara radikal, och inte heller är det ett sätt att slå vakt om den sociala omsorgen och en rättvis fördelningspolitik. I själva verket handlar det om att sticka huvudet i sanden och att utsätta våra barn för risken av mycket stora välfärdsförluster. Jag menar därför, herr talman, att regeringen sviker sitt ansvar för Sveriges ekonomi när den inte tar itu med budgetunderskottet och de växande offentliga utgifterna. Framför allt sviker den det sociala ansvar den skjuter framför sig som en ursäkt för att ingenting görs. Herr talman! I våra partimotioner har vi i folkpartiet lagt fast den politik vi vill föra i opposition. Det är ett socialliberalt samhälle vi vill bygga. De människor vi vänder oss till är de som vill sätta friheten och respekten för den enskilde lika högt som tryggheten och rättvisan. Den ekonomiska politiken skall bygga på den socialt inriktade marknadsekonomin. Den är en del av den frihet vi talar om. Det finns inget annat ekonomiskt system som kan förena kravet på ekonomisk effektivitet med demokrati och inflytande för alla. Det finns inte heller något annat ekonomiskt system, som lika framgångsrikt skapat resurser för en välfärd som ger trygghet och frihet åt alla. Hotet mot en fungerande marknadsekonomi kommer från de obalanser i ekonomin som jag redan talat om. Det kommer också från tendenser att minska konkurrensen och mångfalden i ekonomi och samhälle, från en ekonomisk politik som avråder i stället för att stimulera människor att driva och starta egna företag. Det är samma tendenser som ligger bakom förslaget till kollektiva löntagarfonder. Det är ett logiskt förslag för dem som inte tror på en fri marknadsekonomi, på fri företagsamhet och fri ekonomi över huvud taget. De som säger att kollektiva löntagarfonder går att förena med en bibehållen marknadsekonomi vet antingen inte vad de talar om, vilket är osannolikt, eller också försöker de föra människorna bakom ljuset, vilket är det sannolika. Ett socialliberalt partis uppgift är att slå vakt om de svaga i samhället. Ibland används det begreppet så generöst att nästan ingen grupp faller utanför. Men inte minst nu, när den bistra ekonomiska verkligheten tvingar oss att spara, är det viktigt att ringa in områden och grupper som det är särskilt väsentligt att skydda och som inte alls får drabbas av besparingsåtgärder. Vi måste kunna ge utvecklingsstörda och andra handikappade rätt till arbete. Det är omänskligt och oförsvarbart i ett civiliserat samhälle att ungdomar skall behöva förtidspensioneras redan innan de lämnar skolan. Att spara på skolans område är en annan svår och grannlaga uppgift. Om besparingsinsatser på skolans område skulle komma att gå ut över kvaliteten på undervisningen, ja, då blir sparsamheten ett slöseri med den viktigaste resursen av alla — kunskapen. I vår motion om skolan har vi föreslagit att de s.k. lärarlösa lektionerna avskaffas. Vi smiter på intet vis från ansvaret för att de infördes. Men vi inser nu att det var ett misstag. Vi föreslår också att barnen kan börja skolan när de är sex år och att fler ungdomar får plats på högskolor och universitet. Vi har ingenting emot vuxenutbildning — det är inte det som vårt förslag ger uttryck för. Men fler gymnasister måste kunna gå direkt till den högre utbildningen. Många vill inget hellre. I dag tvingas emellertid många, också de som har toppbetyg, först ut på en redan överfull arbetsmarknad för att skaffa s.k. arbetslivspoäng av större eller mindre — oftast tvivelaktigt — värde för den kommande utbildningen. Det är inget rimligt system. Vi har, herr talman, inte heller rätt att spara på biståndet. Det skall vara till hjälp åt de fattiga för att de skall kunna utveckla sina resurser. Vi skall föra "kampen mot fattigdomen ute i världen i humanitetens, medkänslans och solidaritetens namn. Men vi kan också föra den i det ekonomiska förnuftets namn, om den argumentationen föredras. Att utveckla världens fattigländer är ett sätt att få fart på världsekonomin, att få marknader att växa och att skapa efterfrågan även på sådana produkter som kan ge våra arbetslösa sysselsättning. Folkpartiet drev på för att enprocentsmålet skulle förverkligas. Vi uppnådde det målet och skyddade det mot besparingsförslag när vi satt i regeringen. Nu är vi tyvärr ensamma om att försvara det. Med samma envishet kommer vi att bekämpa dem som säger att vi inte har råd med jämställdhet när det kärvar i ekonomin. Men sanningen är ju, herr talman, att vi slösar bort mänskliga resurser om vi inte ger kvinnor och män samma möjligheter att utvecklas i yrkesliv och hemarbete. Också jämställdheten måste vara ett mål i den ekonomiska politiken. Ett friare samhälle måste också bli ett samhälle fritt från narkotika. Inget narkotikabruk kan accepteras. Hasch och kultur borde vara oförenliga begrepp. De som tjänar pengar på att ungdomar går under i narkotikaträsket måste behandlas utan någon som helst misskund. Men det går inte, som Nils Bejerot nyligen sagt i en artikel, att hugga ned narkotikaträdet uppifrån. Åker en knarkkung dit, dyker mycket snart en ny upp i hans ställe. Vi måste komma åt rottrådarna, se till att efterfrågan på knark upphör. I knarkoffrens eget intresse måste det bli straffbart och socialt oacceptabelt att använda narkotika. Det här låter hårt. Och det känns litet ovant att säga det om man mera tror på vård än på straff. Men när det gäller narkotikan måste vi både avskräcka och vårda. Att skydda de utsatta, herr talman, det är att arbeta för frihet.

Herr talman! Det påstås vara på modet på Wall Street att ingå vad om den kommande ekonomiska katastrofen. Pessimismen breder ut sig. Ekonomerna diskuterar om man är på väg mot den stora depressionen eller mot den stora stagnationen. Detta är uttryck för en fortsatt och fördjupad ekonomisk kris. Produktion, investeringar och handelsutbyte stagnerar. Frihandeln och det internationella betalningssystemet utsätts för allt större påfrestningar. I industriländerna växer arbetslösheten. År 1978 var arbetslösheten i OECD-länderna 19 miljoner människor. Den steg 1980 till 22 miljoner, nådde 1982 30 miljoner och beräknas i år bli omkring 34 miljoner människor. Allt fler länder får svårigheter att finansiera sina offentliga utgifter och socialförsäkringssystem. På de flesta håll försöker man möta problemen med nedskärningar och åtstramningar som ytterligare ökar arbetslösheten. Ekonomiernas spontana tillväxt tycks ha upphört, och i ett sådant läge frodas pessimismen och de dystra förutsägelserna. Läget för u-länderna är ännu mycket värre. Många av dem hotas av ekonomisk kollaps. Under 1970-talet kunde de klara de ökande oljepriserna och sina inhemska utvecklingsprogram genom en starkt ökad upplåning. De oljeproducerande länderna gjorde stora kortfristiga placeringar av sina överskott, som de privata bankerna i USA och Europa omvandlade till långfristiga lån till utvecklingsländerna. Dessa kunde genom en fortsatt hög import bidra till att hålla efterfrågan uppe i industriländerna. Man räknar t.ex. med att var sjätte amerikansk industriarbetare är sysselsatt för export till den tredje världen. Men när marknaden i industriländerna sviktade och när räntan gick i höjden blev läget allt svårare. Skuldsättningen har blivit en oerhörd börda för de fattiga länderna. Inemot hälften av deras exportinkomster går åt för att betala räntorna på utlandslånen. För en del länder är räntan och amorteringarna långt större än hela deras export, därav de återkommande kriserna när land efter land befinner sig på randen till bankrutt. De krisprogram de tvingas genomföra riskerar att leda till svält och svåra inre oroligheter. Även industriländerna drabbas genom att en för dem viktig marknad kraftigt reduceras med negativa verkningar för sysselsättningen. Det kan inte råda något som helst tvivel om att vi just nu upplever den svåraste krisen för världsekonomin sedan 1930-talet. En ekonomisk kris skildras vanligen i statistik och stora tal. Den får, i varje fall efter en tid, sitt genomslag i enskilda människors tillvaro. Nu kan man åter i reportagen från det rika USA läsa om soppköken och matkupongerna och om människor som saknar mat för dagen. De upplever att de berövats möjligheten att klara sitt uppehälle genom eget arbete. Samhället skär samtidigt ner stödet till de fattiga och arbetslösa. Tillsammans med de arbetslösa står de mentalsjuka, som körts ut från de slutna institutionerna, men som inte tagits om hand av någon öppenvård, som det var tänkt skulle ersätta den slutna vården. För dem innebär krisen att de efter att ha levt skyddade, utan eget ansvar för försörjning eller vardagslivets praktiska sysslor, plötsligt körs ut på gatan med uppmaningen att klara sig på egen hand. Både i USA och i en del europeiska länder börjar man återfinna en från 1930-talet välkänd företeelse: de arbetslösa börjar anklaga sig själva, det är deras eget fel, de upplever sig som lata och odugliga, de har med andra ord förlorat självförtroendet och känslan för egenvärde. I utvecklingsländerna växer nöden. Det är fler människor som svälter och lider av sjukdomar än någonsin förr. Och när de ekonomiska utsikterna fördystras och levnadsvillkoren försämras, bleknar den framtidstro som ännu för 10-15 år sedan var starkt levande i de fattiga länderna. Willy Brandt påminner i en rapport, som publiceras om ett par dagar, om att varannan sekund i år kommer i de fattiga länderna ett barn att dö av hunger eller av sjukdom. Men ingen statistik kan uttrycka hur det är att se ett barn dö. I vårt eget land har den ekonomiska krisen inte lett till så dramatiska konsekvenser i det dagliga livet. Delvis hänger det samman med att vi lånat för att slippa ta konsekvenserna fullt ut. Krisen syns i första hand i de stora underskotten och i våra utlandsskulder. Därtill kommer att vi här i landet byggt upp ett skydd för enskilda människor. Det bär rätt långt. Det är inte bara en fråga om teknisk-ekonomisk nivå i ett samhälle. Det är också fråga om social organisation. Där har vi nått långt i Sverige. Men självfallet finns krisens yttringar också här. De sjunkande realinkomsterna gör att det blir allt svårare att få pengarna att räcka — till maten, till hyran, till barnens utrustning. Många fler har blivit arbetslösa och än fler känner oro för att bli utan arbete. Ju längre krisen varar, desto större blir påfrestningarna för det sociala skyddet. Det finns en gräns för hur långt man kan nå med rent arbetsmarknadspolitiska medel. Kommunerna börjar få svårt att klara de starkt ökande kostnaderna för socialhjälp — för att ta två exempel. Visser också stora effekter på vår ekonomi av världsekonomins kris, som är svåra att påverka med åtgärder inom landet men som vi likväl tvingas ta konsekvenserna av. I malmfälten har man en organisation uppbyggd för att producera 25-30 miljoner ton malm per år. F. n. kan man sälja 11 miljoner ton, eftersom stålverken på kontinenten skurit ner sin produktion och nya, konkurrenskraftiga gruvor förts in i bilden. Inom varvsnäringen är problemen likartade. Efterfrågan på nya fartyg är mycket mindre än produktionskapaciteten. Den samlade nybyggnadskapaciteten hos varven världen över är dubbelt så stor som behoven. Sådana faktorer råder vi inte över. Dem kan vi föga påverka genom vår politik inom landet. Vi kan bara se till att vår anpassning till dessa förändrade förhållanden sker på ett sätt som ger upphov till minsta möjliga påfrestningar för de människor som är berörda. Den ekonomiska krisen har sammansatta och komplexa orsaker. Det finns en rad förklaringar: rubbningarna i det internationella valutasystemet i samband med Vietnamkriget, problemen på råvarumarknaderna, de upprepade oljekriserna. Eftersom orsakerna till krisen är sammansatta, finns det heller inga enkla lösningar. Vi kan tveklöst säga att man icke löser dessa problem genom att införa proletariatets diktatur. De kommunistiska länderna präglas av centralstyrning och byråkrati, av ofrihet för enskilda människor och ekonomisk ineffektivitet. Flera av de centralstyrda ekonomierna tillhör nu världens mest skuldsatta länder och vacklar på konkursens brant. Under 1970-talet växte sig den internationella högern allt starkare. Det fanns en konservativ eller nyliberal dröm om frihet som tilltalade en del. Den fria marknaden skulle råda. Statens inblandning i ekonomin skulle skäras ner till ett minimum. Skatterna skulle sänkas och statens utgifter för allt annat än försvar skäras ner. Ekonomer stod till buds med enkla lösningar: monetaristerna påstod att inflationen kunde undanröjas genom en kontroll av penningmängden helt enkelt, utbudsekonomerna lockade med skattesänkningars undergörande verkningar — vi hade en del eftersägare här i landet också. Så erbjöd högern ökad frihet för enskilda människor och en kraftig ekonomisk tillväxt i skön förening. Nu har högerns ekonomiska teorier kraschlandat varhelst de prövats i praktisk verklighet, i demokratier som USA och England, i diktaturer som Chile med dess avancerade marknadsekonomiska experiment. Det blev inte den ökade frihetens samhälle som högern kunde erbjuda. Det blev ett hårt och hänsynslöst samhälle med väldig arbetslöshet, växande sociala klyftor och en stagnerad ekonomi. Det är inte lätt att för ungdomar i storstäder med upp till 40-50 96 arbetslöshet och med växande kriminalitet, drogmissbruk och prostitution trovärdigt förklara att de i själva verket upplever och åtnjuter större frihet. Det vackra talet om privatisering betraktas av väldigt många som ett sätt att bevara och förstärka privilegierna. Frihet för dem som kan betala för utbildning, vård, trygghet. De som inte kan betala får skylla sig själva. Arbetslöshet betecknas som ett effektivt medel att kväsa fackföreningarna. Dessa i sin tur upplever det som en metod att förhindra att de välbeställdas privilegier hotas av att de icke-privilegierade organiserar sig och hävdar sina intressen. Det är mot denna bakgrund som högerpolitiken upplevs som framför allt de starkas och privilegierades uppror mot de svaga och utsatta, en politik som icke alls bygger på solidaritet, gemensamt ansvarstagande och gemensamma ansträngningar. Högerns misslyckande i praktisk gärning är numera ett politiskt faktum. Det kan avläsas bl.a. i minskad trosvisshet bland de konservativa själva om de enkla lösningarnas förträfflighet. Men det finns naturligtvis starka grupper som har ett intresse av att fortsätta den hittillsvarande politiken, eftersom de helt enkelt tjänar på den, krasst uttryckt. Det finns därför ännu ett betydande motstånd att övervinna. Likväl är jag övertygad om att det världen över finns ett ökat utrymme för en realistisk, måttfull och pragmatisk politik, byggd på värderingar som sedan länge vunnit stark anklang hos människorna. Socialdemokratin står naturligtvis för helt andra värderingar än högern. Vi eftersträvar en annan samhällsutveckling och vi har en annan människosyn. Detta präglar också politiken när vi griper oss an de ekonomiska problemen. Jag vill framför allt peka på två utgångspunkter för vår politik. Den första gäller sysselsättningen. Socialdemokratins idé om det goda samhället grundas i övertygelsen om arbetets värde. För oss är det fundamentalt att vi först med ett folk i arbete kan förändra samhället och därmed människornas allmänna levnadsvillkor. Allas insatser behövs. För oss är det lika grundläggande att den enskilde kan förverkliga sina drömmar och vinna frihet och oberoende först när han eller hon har tillgång till ett meningsfullt och fritt valt arbete. Att tvingas till arbetslöshet, att inte behövas, kan vara förödande för en människas värdighet. Under valrörelsen fick jag på nytt otaliga bevis för detta. Fastän den som blivit arbetslös rent förnuftsmässigt vet att han eller hon inte själv är skuld till att man ställs utan arbete, så kommer förr eller senare känslan av att ”det kanske är mig det är fel på”. För många yngre människor — utan längre livserfarenhet — kan det bli en rent katastrofal erfarenhet att bli tillsagd att man inte behövs just när man vill börja göra sin insats i samhället. Arbete åt alla förblir vårt viktigaste mål. Det är för oss omöjligt att ansluta oss till det betraktelsesätt som den internationella högern tillägnat sig i fråga om sysselsättning och arbetslöshet. Samma skiljelinjer finns i synen på den offentliga verksamheten och på fördelningspolitiken. Socialdemokraterna vill skapa ett samhälle som ger frihet åt alla sina medborgare. Därför vill vi bygga ut skolväsendet så att alla barn har chansen att få en ordentlig utbildning. Därför vill vi bygga ut en kvalitativt högtstående sjukvård, som ger god vård åt alla utan hänsyn till inkomst. Därför har vi satsat på åtgärder för de handikappade, för att de skall ha möjlighet att så långt det går på lika villkor delta i samhällslivet. Därför har vi byggt upp ett socialt trygghetssystem som skall ge alla den friheten att veta att man har en hygglig försörjning i livets olika skeden. Full sysselsättning och rättvis fördelning är alltså de viktigaste utgångspunkterna när vi format vår politik. Jag vill inte påstå att socialdemokraterna har monopol på en politik med en sådan inriktning. Andra politiska rörelser har helt eller delvis arbetat i samma riktning. Men det är för oss en viktig positionsbestämning. När den socialdemokratiska regeringen tog över i höstas, skedde det efter flera år av fortgående försämring av den svenska ekonomin. Budgetunderskottet hade tjugodubblats under loppet av sex år. När jag hörde jeremiaderna om budgetunderskottet från framför allt herr Adelsohn slog det mig: Detta budgetunderskott uppkom under er tid — helt och hållet. Ni hade sex år på er. Varför gjorde ni ingenting åt det? Hur kan ni i dag klaga över någonting som ni själva har skapat? I början av 1970-talet stod ni i debatt efter debatt och sade: Ni lånar för litet — underskottet borde vara större. Men nu har de sex åren gått, och väljarna har fällt sin dom. Då skall ni inte klaga och försöka skylla på andra det som ni själva har ställt till med. Den svenska utlandsskulden hade ökat från ingenting till uppemot 100 miljarder kronor. Inflationen låg på en hög nivå. Den svenska industrin hade successivt försvagats och präglades av sjunkande produktion, stor nedgång i sysselsättningen och starkt minskade investeringar. Därtill kom att arbetslösheten de två senaste åren ökat starkt och i september nådde upp till den högsta nivå vi registrerat i den moderna statistiken — 176 000 människor. Den dåliga svenska utvecklingen försvagade förtroendet för den svenska kronan, och vi fick en valutakris som kulminerade veckan före regeringsskiftet. Den nya regeringens utgångspunkt var att våra ekonomiska problem måste lösas genom en politik som är inriktad på att ge tillväxt i produktion och investeringar. Enbart så kan underskotten bringas ner utan en dramatisk ökning av arbetslösheten. Vi måste skapa svängrum för produktion och arbete i det svenska samhället. Tillväxten kunde inte åstadkommas genom en allmän stimulans av efterfrågan i landet. Det hade bara ökat underskotten ytterligare. För att återställa förtroendet för den svenska kronan och för att samtidigt förbättra den svenska industrins konkurrenskraft genomfördes en devalvering på 16 Po. Detta skall ge en ordentlig stimulans åt efterfrågan på svenska företags produkter — både utomlands och på den svenska marknaden. Därmed kan vi få fart på industriproduktionen och så småningom också på investeringarna. Men för att vi skall få de resultat vi vill ha, måste vi se till att den förbättring av konkurrenskraften som devalveringen medför blir bestående. Det innebär att vi inte kan kompensera oss för den prisökning som devalveringen övergångsvis medför — varken i löneförhandlingar eller genom ökade statsutgifter via budgeten. Det är helt enkelt så, att våra ansträngningar att på både kort och lång sikt slå vakt om sysselsättningen har ett pris, i första hand genom lägre konsumtion för medborgarna. Lägre konsumtion är detsamma som ökat sparande. Det är därför vi kan säga att vi måste både arbeta och spara oss ur krisen. Arbeta — genom att vi ser till att politiken stimulerar produktion och sysselsättning. Spara — genom att hålla tillbaka konsumtionen, så att resurserna i högre grad används för att bygga för framtiden och för att arbeta bort de stora underskotten. Politiken kräver alltså uppoffringar av medborgarna. Det är oundvikligt hur politiken än utformas. Men vi har sagt att de uppoffringar som är nödvändiga måste fördelas rättvist. Vi kan inte spara genom en ensidig utgiftsnedskärning som främst drabbar de utsatta grupperna. Alla måste bära sin del. Därav våra förslag — som också blev riksdagens beslut — om att åter värdesäkra pensionerna, att slopa karensdagarna i sjukförsäkringen, att återskapa en rimlig arbetslöshetsersättning och att riva upp beslutet om en försämring av statsbidragen till barnomsorgen. Därav våra åtgärder för att skydda barnfamiljerna och åtgärderna för att se till att även de privilegierade grupperna i samhället bidrar. En politik som söker stimulera produktion och arbete men håller tillbaka konsumtionen för att inte förvärra underskotten, så ser vår strategi ut. Den bygger på en rättvis fördelningspolitik som en förutsättning för att bördorna skall accepteras och för att det skall gå att sluta sådana avtal att vi framöver kan få ner inflationstakten. Skall vi få bukt med inflationen, krävs det också att vi får bukt med det växande budgetunderskottet. Därför måste vi ha en mycket stram budgetprövning. Det finns inte något utrymme för att ställa ut löften om förbättringar. Generellt måste regeringen alltså hålla igen på statsutgifterna, men vi är beredda att göra satsningar av tillfällig natur för att stimulera investeringarna och sysselsättningen till dess att vi fått en sådan produktionstillväxt att kapacitetsutnyttjandet i svensk ekonomi blivit bättre än i dag. Detta är en politik som bygger på solidaritet, på ansvarstagande hos alla grupper i samhället och på gemensamma ansträngningar för att åter vrida utvecklingen i riktiga banor. Jag menar att det är en politik som väl svarar mot de faktiska behoven i dag och mot människors krav på politiken. Det är en politik i linje med den tradition vi har i det här landet. Men det måste betonas att det inte bara kommer an på regeringen att genom sin politik vrida utvecklingen rätt. Andra grupper i samhället måste också ta sitt ansvar. Av särskild betydelse för den fortsatta utvecklingen är utfallet av avtalsrörelsen. Jag har sagt i många sammanhang att det inte finns något utrymme för att avtalsvägen kompensera sig för devalveringens effekter. I samtal med löntagarorganisationernas företrädare har jag fått den bestämda uppfattningen att det finns en förståelse för detta. Det ligger i landets intresse att få en snabb uppgörelse på en låg nominell nivå. Förutsättningarna borde vara goda att nå en sådan uppgörelse utan krångliga klausuler av olika slag. Likväl finns det; risk för en långvarig och komplicerad avtalsrörelse. Somliga kan möjligen göra gällande att de endast har ansvar för att hävda den egna gruppens eller det egna företagets intresse. Enligt min mening är det emellertid en väsentlig förutsättning för att vi skall kunna föra landet ur den ekonomiska krisen att det finns en känsla av solidaritet och samfällt ansvar hos alla. En del är kanske likgiltiga för detta, t.o.m. anser det vara en fördel att det sätts käppar i hjulet för en strategi för ekonomisk återhämtning. Det drabbar emellertid i första hand, och med full kraft, enskilda människor och företag. Det finns högst rimliga åsiktsskillnader om hur stor lönespridningen på den svenska arbetsmarknaden bör vara. Det är ett ständigt återkommande förhandlingstema.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 Om löneutvecklingen i praktiken avviker från denna inriktning kan stegen i marginalskattesänkningen under treårsperioden bli föremål för omprövning.” Man måste förutsätta att arbetsmarknadens parter tar hänsyn till vad riksdagen säger. Det är min uppriktiga förhoppning att alla parter besinnar sitt ansvar för landets ekonomiska framtid. I den internationella debatten märks en allt starkare ton av oro över den djupnande krisen. Det handlar icke enbart om att lösa det ena eller det andra ekonomiska problemet. Ytterst gäller det att slå vakt om demokratins värde, en tolerans mellan olika grupper, ett öppet ekonomiskt system. Det finns många — jag själv hör till dem — som anser att om vi icke lyckas med att hantera den ekonomiska krisen, så är de demokratiska institutio nerna hotade. Människors allmänna tilltro till det demokratiska arbetssättet kommer att svikta, och de kommer att vända de politiska partierna och övriga organisationer ryggen. Vi riskerar därmed en samhällsupplösning, en utveckling mot en djungelns lag, där var och en får klara sig bäst han kan, till gagn enbart för den starkaste. Det skulle sannerligen inte bli något frihetens samhälle. På samma sätt som krisen är en internationell företeelse kan den endast lösas genom en internationellt samordnad aktion. Inget land kan ensamt lyfta sig ur krisen genom en expansionspolitik. Det riskerar snabbt bakslag. Det måste ske en samstämd omläggning av den ekonomiska politiken i de stora industriländerna i tillväxtbefrämjande inriktning, för att få fart på världsekonomin. Det tillhör de förhoppningsfulla inslagen i dagens läge att man kan märka en växande anslutning ute i världen till en sådan mer expansionistisk politik. De länder som fört en hård åtstramningspolitik börjar nu på allvar känna dess konsekvenser i form av massarbetslöshet, social misär och minskad produktion. Inflationstakten har nu nått så låga nivåer att det finns utrymme för en viss expansion. Det mycket svåra läget för världsekonomin i stort börjar bli en alltmer verksam väckarklocka för tvehågsna. Vid tiogruppens möte i Paris och vid de socialdemokratiska regeringschefernas möte i samma stad, vid otaliga möten och konferenser med företagare, fackföreningsfolk och politiker, växer kraven allt starkare på en omläggning av politiken. Det är självklart att Sverige efter måttet av sin förmåga skall delta i den debatten, om en mer tillväxtinriktad politik. Det är en viktig frontlinje i kampen för sysselsättningen i Sverige. Trots alla dystra förutsägelser hyser jag en grundläggande optimism om att den omläggning av politiken som dikteras av förnuftet kommer till stånd och att det med samfällda ansträngningar kan bli möjligt att föra Sverige ur den ekonomiska krisen. Vi har inlett en djärv och målmedveten ekonomisk politik. Det finns ingen anledning att undanskymma att vi står inför många svårigheter. Det kommer att ta tid, det kommer att kräva uppoffringar, det kommer att erfordras tålamod hos de svenska medborgarna. Men det är min övertygelse att positiva resultat efter hand kommer att visa sig och att det i grunden inte finns något alternativ för dem som vill skapa en god framtid för Sverige. Herr talman! 1983 har kallats raketernas år. Man syftar därvid på de förhandlingar om medeldistansraketer och om de strategiska långdistansvapen som förs mellan USA och Sovjetunionen och som kan bli avgörande för Europas och världens framtid. I kärnvapenåldern kan länderna endast uppnå säkerhet gemensamt, genom att samarbeta med varandra. Inte ens de mäktigaste supermakterna kan längre trygga sin befolknings överlevnad och sitt territorium genom ensidig militär upprustning. Hur många kärnvapen ett land än skaffar sig kan dessa inte skydda den egna befolkningen mot ett annat lands missiler. Valet står mellan gemensam överlevnad eller gemensam förstörelse. Även ett litet land som Sverige har intresse av en gemensam säkerhet. Vi avser att hålla fast vid vår neutralitetspolitik, men vår neutralitet kommer inte att kunna garantera vårt överlevande om ett kärnvapenkrig bryter ut i Europa. Även länder och folk som medvetet avstått från kärnvapen riskerar att dras in i förstörelsen. I ödsligheten efter ett kärnvapenkrig skulle man inte kunna se skillnad på kärnvapenmakt och icke-kärnvapenmakt. Så har vi i Sverige ett intresse av att söka påverka utvecklingen i världen och Europa, och bidra till avspänning och samarbete. Vi har t.ex. stött förslaget om frysning av kärnvapenarsenalerna på nuvarande nivå. Tillsammans med våra grannländer arbetar vi för en kärnvapenfri zon i Norden. Vi har tagit upp frågan om skapandet av en korridor i Europa, som är fri från slagfältskärnvapen. Alla dessa initiativ syftar till att minska beroendet av kärnvapen, vilket i sin tur förutsätter en ungefärlig balans mellan de militära alliansernas konventionella stridskrafter. Den militära kapprustningen skapar hos de flesta människor en djup oro, hos många en misströstan inför framtiden. Men det finns också hoppfulla tecken. Jag är övertygad om att det ekonomiska trycket kommer att lägga en broms på kapprustningen. Inte ens djupa ideologiska övertygelser övervinner ekonomiska realiteter. Fredsopinionen och det ekonomiska förnuftet kan ingå förbund. Det är också uppenbart att efter några år av fastlåsta positioner är stormakternas och alliansernas inställning i rörelse. Att förslag och motförslag läggs fram betyder att dialogen kommit i gång. Men det som i grunden ger hopp är att vi fått en livlig offentlig debatt i många av Europas länder och i USA om kärnvapenkapprustning och säkerhetsfrågor. Det är i grunden ett tecken på ett friskt samhälle att dess medborgare går ut och demonstrerar för fred och nedrustning, men inte för upprustning och konfrontation. Man säger ibland att vår opinion manipuleras, att fredsrörelsen mot sin vilja blir ett instrument för Sovjetunionen. Vår öppna demokrati och vår fria debatt framställs helt plötsligt som en svaghet. Argumentet är ett kusligt och främmande inslag i vår nutida kultur. Jag har aldrig kunnat förstå det. Tvärtom är det ju den förskrämda tystnaden bakom de officiella proklamationerna som är de kommunistiska diktaturernas avgörande svaghet. Det folkliga engagemanget mot kapprustningens dårskap är i stället en styrka. Naturligtvis är detta engagemang idealistiskt, och naturligtvis måste det vara envist.

De stora sanningarna går inte på en gång in i hjärnan på mänskligheten. Man måste åter och åter hamra in dem, spik för spik, dag för dag. Det är ett monotont och otacksamt arbete, men hur viktigt är det dock!”
De fyra partiledarna får nu ordet för var sin replik om sex minuter.

Herr talman! Per Albin Hansson höll en gång ett tal med rubriken Vad vilja socialdemokraterna? I dag skulle jag snarare vilja fråga: Vad göra socialdemokraterna? Svaret på den frågan är att det tyvärr inte är så värst mycket. Det behövs handlingskraft på många områden, men tyvärr använder ni den inte där den behövs. Utgifterna får nu öka rekordsnabbt, och ni gör ingenting för att komma till rätta med budgetunderskottet. Jag skall återkomma till det snart. Det finns ingenting som skapar arbetslöshet på sikt så säkert som att undergräva våra möjligheter att i framtiden ta ansvar för de svaga. Tro mig, Sverige kommer i framtiden att ha människor som är sjuka, som är gamla och som är svaga också. Problemet är att då har Olof Palme och hans regering gjort av med pengarna. Det är det som är bekymret. Vad gör man i dag? Jo, man tar inte tag i svårigheterna, utan man söker skydd bakom Reagan och Thatcher. Det intressanta var att det i Olof Palmes världsbild icke fanns med ett land som kunde ha tagits till intäkt för den framgångsrika socialistiska politiken, nämligen Frankrike. Olof Palme nämnde inte Frankrike i sin världsomspännande exposé. Och vad beror det på? Jo, den senaste OECD-statistiken visar att Frankrike nästa år kommer att ha lika stor arbetslöshet som det fruktansvärda och förkättrade Förenta staterna. Men det passar inte Olof Palme att nämna det. Därtill kommer att Frankrike har en inflation som är betydligt högre än den amerikanska, vilket är ett klart mycket större bekymmer för fransmännen än den låga amerikanska inflationen är för amerikanerna. Och de flesta — det kan vi ju säga i Sverige — väntar på en fransk devalvering inom kort. Men om detta socialismens förlovade land, där den tredje vägen prövades med sådan ringa framgång under ett år, sade Olof Palme inte ett ord. När det gäller sysselsättningen kan jag ord för ord instämma i vad Olof Palme sade om vikten av jobb för alla, vikten av ett meningsfullt jobb, känslan för en ung människa som går ut i livet och kanske inte har något jobb och inte räknar med att få något. Jag tror att vi är överens. Det är ingen idé för någon av oss att gräva skyttegravar i det sammanhanget — den uppfattningen delar vi. Men lika väl som jag säger det så strävar vi i vårt parti ärligt och uppriktigt efter att jobben skall tillkomma i svenskt näringsliv, i företag som går med vinst, som har trygga jobb och jobb för framtiden — inte jobb i arbetsmarknadsstyrelsens regi, utan riktiga jobb. Då behöver man dra ned budgetunderskottet. Detta har ingenting med högeroch vänsterpolitik att göra. De länder som först insåg vart det barkade var länder som Schweiz, Österrike, Västtyskland och Finland, länder med olika typer av regeringar, i många fall med stort socialistiskt inflytande i regeringsställning. De fyra nämnda länderna var alltså de som främst insåg vart vi var på väg. De som alls inte insåg det var länder som Mexico, Argentina och Brasilien, som bara fortsatte att låna explosionsartat. Vi sällar oss närmast till ett lag, bestående av Belgien, Danmark och Italien, som försöker fortsätta och inte i tid bromsar utvecklingen. Jag tror att alla svenskar förstår att vi inte kan fortsätta att låna. Alla förstår att vi i framtiden måste ha fler jobb i näringslivet och inte fler jobb i stat och kommun. Och då måste vi tillse att det blir så. Olof Palme beskyller oss för att ha ökat budgetunderskottet. Den debatten har vi haft så många gånger att det båtar föga att upprepa den. Men från dessa riksdagsbänkar har ju socialdemokraterna under sex år i opposition icke tagit ett initiativ för att hålla igen på någon kostnad. Tvärtom har de yrkat mer på snart sagt vartenda anslag. Detta har sagts förr, och det kan upprepas i dag. Men när ni väl kom i regeringsställning — tog ni tag i detta problem? Nej, då ökade ni budgetunderskottet från 75 till 92 miljarder på ett halvår. Det är den snabbaste ökning som någonsin skett. Så har ni ju betett er när ni fått ”maktpinnen” i hand. Dessutom har ni ökat den offentliga sektorn så snabbt, när det är i näringslivet som ökningen skall ske. Vad som bekymrar mig är att en devalvering är genomförd, som har lett till sänkta reallöner. Och höjda arbetsgivaravgifter, moms och annat leder till en standardsänkning för löntagarna. De svenska löntagarna gör nu en uppoffring som är förgäves. De måste göra fler och värre uppoffringar i framtiden, för ni har använt pengarna till att öka den offentliga sektorn i ett läge där vi skulle behöva göra precis tvärtom, där vartenda öre behöver gå till en ökad marknad, till större frihet, och mindre bör gå till den offentliga sektorn. När det gäller framtid i Sverige talar Olof Palme om fördelningspolitik. Jag tror inte att framtiden i Sverige får innebära att vi fortsätter att ta in alltmer pengar av varje enskild människa och sedan fördela dessa till nästan alla. Jag tror — och jag skall ändå försöka förklara — att svenska folket inser, mer än den socialdemokratiska ledningen, att Sveriges framtid inte ligger i att sprida ut ännu mer, även av barnens pengar, till snart sagt alla svenska medborgare. För jag tillhör de utsatta grupperna, och ni alla tillhör de utsatta grupperna, enligt den tolkning den socialdemokratiska regeringen har gjort. Nej, framtiden ligger i friställande av resurser, mindre makt och färre beslut av politiker. Det som skiljer oss framstår i blixtbelysning, herr talman, när man säger att socialdemokrater vill ha större statligt inflytande, mer makt till politiker och myndigheter, medan vi vill ha större inflytande för de vanliga, enskilda människorna.

Herr talman! Olof Palme ägnade huvuddelen av sitt anförande åt internationella utblickar, och det gällde både inledningen och avslutningen. I avslutningen tog Olof Palme upp vikten av att vi från svensk sida gör alla de insatser som vi finner möjliga för att medverka i en opinion som skall leda till att vi får bort kärnvapnen. Får jag säga att om detta råder inga delade meningar. Jag vill uppriktigt önska regeringens företrädare, som har de bästa möjligheterna att göra sig gällande i den internationella opinionen, framgång i detta arbete. Vi skall inte skada våra möjligheter att arbeta internationellt genom att träta om de här frågorna på inhemsk botten. Men får jag ändå göra den lilla randanmärkningen att jag tror att det hade varit till fördel om regeringen på vanligt sätt, via utrikesnämnden eller i andra former som man ibland har valt, hade informerat — och överlagt med — de andra partierna om utspelet när det gällde den kärnvapenfria korridoren i Europa. Jag utgår ifrån att regeringen i fortsättningen är beredd att på dessa områden ta till vara alla möjligheter till överläggningar, såsom det har varit tradition i Sverige under tidigare regeringar, socialistiska och icke-socialistiska. Jag lade märke till att Olof Palme ägnade ett mycket stort avsnitt i inledningen av sitt anförande åt att sätta in Sverige i den internationella situationen. Och jag förstår Olof Palme. Med den omfattande utrikeshandel som Sverige har — det har jag försökt säga från denna talarstol i många år — är det ofrånkomligt att den internationella utvecklingen har en stor påverkan på utvecklingen i Sverige. Jag tror att det var fler än jag som gjorde den iakttagelsen att Olof Palme nu i egenskap av regeringschef ägnar detta samband ett helt annat intresse och en helt annan förståelse än han var i stånd att ägna detta samband när han var i opposition. Det är förvisso en dyster bild vi ser där ute. Ekonomierna i tredje världen, där majoriteten av jordens befolkning finns, kan bara komma i gång genom medvetna insatser från industrivärlden — enkelt uttryckt enligt samma idé som låg bakom Marshallhjälpen. Men kommer inte dessa ekonomier i gång, då har vi i den etablerade industrivärlden att räkna med en mycket svår framtid. Och det är därför som vi har ett gemensamt intresse. Men just på grund av att situationen i vår omvärld ser ut som den gör — också i vår nära omvärld i det normalt köpstarka Europa — menar jag att det finns anledning att sätta stora frågetecken när det gäller regeringens prognos om den kraftiga exportökningen. Om denna prognos är felaktig, då kommer resultatet av devalveringen att bli uteslutande negativt för oss här i Sverige, och då kommer sysselsättningsfrågan — frågan om möjligheten till arbete åt alla — att bli ännu besvärligare än den någonsin hittills har varit. Det är därför som det är fel att så fullständigt, som regeringen i varje fall hittills har gjort, lita till devalveringens effekter som det som skall lösa problemen här i Sverige. Det är därför det är så fel att tro att man kan klara sysselsättningen framöver genom att låta fondhotet leva vidare, detta hot mot alla dem som vi väntar oss ansträngningar av för att öka sysselsättningen, för att investera. Det är därför som det är så felaktigt att hota dessa människor med indragning av vinster. — Det slog mig att regeringschefen inte hade ett ord att säga om alla de frågor som var ställda i det avseendet. Olof Palme hade också en bekännelse till en rättvis fördelningspolitik. Den gjordes med en svepande formulering, som flera av oss skulle kunna använda. Men jag lade märke till att Olof Palme inte svarade på den fråga som jag ställde och som hade direkt och konkret betydelse för fördelningspolitikens inriktning. Gör det i nästa anförande! Till sist beträffande budgetunderskotten: Ja, de ökade under den tid då jag var med om att ha ansvaret för regeringsteamen. Ni gjorde ingenting för att minska dem, men vi tog konsekvenserna av dem och satte in sparåtgärder. Ni gick emot dessa, och när ni fick regeringsansvaret rev ni upp besparingsåtgärderna. Om ni skall fortsätta på det sättet, hur skall vi då någonsin få bukt med budgetunderskotten?

Herr talman! Lars Werner försökte att kora vinnare och förlorare i det förhandlingsspektakel som vi upplevde här strax före jul om momsen och livsmedelssubventionerna. Socialdemokraterna förlorade inte, sade Lars Werner generöst och i polemik med dem som hade påstått detta. Vpk var inte några vinnare, sade han blygsamt, utan det fanns bara en grupp som var vinnare, nämligen barnfamiljerna. Men får jag påminna Lars Werner om vad han tydligen har glömt: att det inte var så att vpk hjälpte socialdemokraterna att sänka momsen, utan med att höja momsen. Jag skulle vilja föreslå Lars Werner att gå ut och fråga barnfamiljerna, som han nu har korat till detta slags vinnare, om de tycker att det är någon riktigt bra vinst att dra att få momsen höjd med 2 96, vilket kostar en vanlig barnfamilj ungefär 1 000 kr. om året. Det var den gåvan till barnfamiljerna som Lars Werner delade ut. Det blir dyrt att vinna för barnfamiljerna i vpk:s Sverige. Olof Palme talade mycket om det internationella ekonomiska läget. Han beskrev den stagnation i världsekonomin som vi upplever och den arbetslöshet som härjar i Västeuropa och i Amerika. Han talade om de svårigheter som många industriländer har att betala de offentliga utgifterna och att klara socialförsäkringarna och om att de flesta har underskott i sina statsbudgetar. Han påminde också om läget i u-länderna, där man redan har lånat så mycket som man kan och inte gärna kan fortsätta att låna så mycket mer. För dem återstår egentligen bara att svälta. Olof Palme sade att det vore mycket bättre om världsekonomin expanderade i stället för att som nu stagnera. Visst vore det bra, och visst skulle det i och för sig också kunna ske. Det finns kapital, arbetskraft i övermått och industrikapacitet som inte utnyttjas. Alla de problemen bär ju med sig sina egna lösningar, som skulle kunna genomföras om vi hade mer av ekonomiskt samarbete i världen. Men nu är det ju inte så, Olof Palme, att vi i Sverige kan bygga vår ekonomiska politik på hur vi tycker att det borde vara i världsekonomin. Vi kan tala om det, och kanske vi gör en del nytta, men vi måste bygga vår ekonomiska politik på hur det faktiskt är. Den situation som råder innebär att vi måste göra allt vi kan för att få det svenska näringslivet mer konkurrenskraftigt när det skall sälja både hemma och borta. Det skall också bli konkurrenskraftigt i en världsekonomi där just stagnationen är kännetecknet och där konkurrensen om marknaderna därför naturligtvis blir mycket hårdare. Då är det klart att devalveringen är en sådan åtgärd — en konkurrensdevalvering eller en offensiv devalvering, som Olof Palme talar om. Att förbättra näringslivets konkurrenskraft är alltså en åtgärd. Men det är ganska konstigt att den åtgärden föreslås av den partiledare som brukar tala mest om internationell solidaritet. Tänk om Olof Palmes partibröder i andra länder kom på samma briljanta tanke, att klara sina länders ekonomi med konkurrensdevalveringar, att klara sin arbetslöshet genom att försöka exportera den till Sverige. Jag kan inte heller underlåta att tycka att det finns en liten diskrepans, att det skär sig litet grand mellan talet om de besvärligheter som u-länderna har och det vi nu ser i budgeten, där socialdemokraterna inte längre orkat stå emot kravet på att Sverige skall överge enprocentsmålet. Det är mycket som inte går ihop. Nu har vi i alla fall devalverat, och då får vi acceptera att devalveringen i sig höjer priserna. Men vi måste också se till att priserna inte stiger av andra anledningar än just själva devalveringen och på sikt inte stiger alls. Vi måste bekämpa inflationen, annars blir också denna devalvering inte bara skadlig för Sveriges internationella anseende — vilket den redan har blivit — utan också meningslös för Sveriges ekonomi. Det var det vi såg till när vi gjorde en blygsam devalvering 1981. Efter den devalveringen bekämpade vi inflationen kraftigt, och vi lyckades få den att sjunka till bara hälften. Men regeringen har i dag knappast någon trovärdighet, när den säger att man skall räkna med en engångsinflation och att regeringen faktiskt skall vara framgångsrik i denna bekämpning av prishöjningarna. Prisregleringar föreslås, men det är ingen människa som tror att det skapar mer än byråkrati. Man kan faktiskt inte, Olof Palme — tyvärr, det är synd att det är så — förbjuda inflationen med lag, utan man måste jobba med den på annat sätt. Man kan inte heller använda skattehöjningar som instrument vid inflationsbekämpningen, men det är ju .det mest flagranta i det som regeringen talar om. Man höjer momsen, elskatten, videoskatten, arvsskatten, gåvoskatten, förmögenhetsskatten och inkomstskatten, som ju inte skall skyddas mot inflationen som tidigare, aktieskatten och arbetsgivaravgiften. Dessutom, Olof Palme: Om denna devalvering — som i och för sig är mycket tvivelaktig ur alla synpunkter — skall bli framgångsrik krävs det också att man för det som kallas en stram finanspolitik, att man gör det som Olof Palme talade om, dvs. försöker banta budgetunderskottet. Men ni gör ju inte det. Ni säger att vi skall arbeta och spara oss ur krisen — och det säger vi också. Men det går inte att bara prata sig ur krisen. Man måste göra någonting också, och jag tycker det är dags att regeringen gör det.

Herr talman! Ulf Adelsohn är vårdslös när det gäller arbetarrörelsens historia. Han är vårdslös också i sina jeremiader. När han klagar över budgetunderskottet, blir den enkla motfrågan: Ni hade makten i sex år, varför gjorde ni inget? Budgetunderskottet var nära noll när ni tillträdde — det är bortåt 100 miljarder nu. Statens utlandsskuld var noll — den är 100 miljarder nu. Ni tappade 160 000 industrijobb. Och nu klagar ni i efterhand. Men det går inte att bara skälla på oss. Varför gjorde ni ingenting? Den budget som regeringen lade fram för tre veckor sedan fick ett ganska positivt mottagande av allmänhet, företag och på sätt och vis även av andra partier än det socialdemokratiska. Naturligtvis möttes vi av kritik i olika avseenden — något annat hade varit orimligt. Men tänker man på de kärva budskapen i budgeten och på avsaknaden av reformer, så är det uppenbart att budgeten står rätt väl i samklang med en ganska allmän upplevelse av den ekonomiska situationens allvar och av vilken inriktning av den ekonomiska politiken som är mest verkningsfull. Centern och folkpartiet talade i valrörelsen mycket om nedskärningar på i storleksordningen 12 miljarder kronor utöver det man hade gjort. Det har försvunnit. Det är intressant att folkpartiet nu uttryckligen anger nedskärningsbehovet till ”några miljarder” och att man slår fast att större nedskärningar skulle leda till en oacceptabel arbetslöshet. Centern åstadkommer en viss budgeteffekt genom åtgärder av engångskaraktär och överflyttning av statlig långivning till den privata kreditmarknaden. Sammantaget får centerns budgetalternativ i praktiken samma effekter som regeringens budgetförslag. Den tidigare kritiken mot regeringen för budgetbalansen från folkpartiet och centern har därför i sak rätt mycket sjunkit undan. Vi står, såvitt vi nu kan bedöma det, inte så långt ifrån varandra. Det är annorlunda med moderaterna, men inte i första hand därför att detta parti har visat sig kunna leva upp till alla löften och förespeglingar om att sitta inne med de snabba och enkla åtgärderna för att kraftigt begränsa budgetunderskottet. Visserligen anvisar man stora nedskärningar, riktade mot vanligt folks levnadsstandard och trygghet. Men man är generös mot de välbesuttna, samtidigt som man är snål mot vanliga löntagare. Därför blir det inga moderata nedskärningar på 25 miljarder, som utlovades i valrörelsen, och inga 13 miljarder, som utlovades i deras ekonomisk-politiska motion. Man hamnar möjligen på 8 miljarder. Och det är alltid något, kan man säga, även om det inte är lika kaxigt som man försökte ge sken av. Men då är det viktigt att betänka de sociala konsekvenserna. Det handlar först och främst om sysselsättningen. Det vittnar tydligt om moderaternaås cyniska inställning till arbetslösheten att de lägger sina nedskärningar med utgångspunkt i en mycket mörkare syn på den framtida efterfrågan och sysselsättningen än vad regeringen har. Moderaternas politik leder till större arbetslöshet. Samtidigt skär de ned stödet till de arbetslösa. Med sina nedskärningar och sina ekonomiska bedömningar visar moderaterna att de är beredda att acceptera en snabb försämring av arbetslösheten upp möt ide nivåer som högerkrafterna i andra länder har drivit fram och accepterat. Det är mycket glädjande att moderaterna är ensamma om en sådan inställning i denna riksdag. Det handlar därnäst om fördelningspolitiken.

t Visst kan man diskutera både besparingar och sänkta skatter. Visst finns det skäl för och emot i olika enskildheter. Men det är upprörande och närmast stötande att moderaterna i sin uppläggning av politiken sätter orättvisorna i system. Ty vad innebär egentligen moderaternas politik? Jo, att de sjuka får betala till höginkomsttagarna, de arbetslösa till dem som har de stora underskottsavdragen, pensionärerna till aktieägarna, hyresgästerna till de förmögna, barnfamiljerna till kapitalägarna. Ulf Adelsohn försökte i sina anföranden här kokettera med att moderaterna vill att politikerna skall ha mindre makt. Men det är en pose. I själva verket kräver moderaterna att politikerna skall ha mycket makt för att kunna gynna de välbeställda. Det är det moderaterna kräver. Makt i en demokrati utövas av regering och riksdag, och det är hela tiden fråga om vad man använder den till. Vi försöker använda den till att värna sysselsättning och rättvis fördelning. Moderaterna vill använda den för att acceptera en ökad arbetslöshet och framför allt för att gynna de välbeställda. Så enkelt är det. Jag är, herr talman, övertygad om att detta inte är den rätta vägen att skapa ekonomisk balans i ett samhälle som också värdesätter rättvisa och social balans. Jag är också övertygad om, och där ger mig de internationella erfarenheterna mer och mer rätt för varje dag, att det inte är vägen till ekohomisk balans ens i ett samhälle som inte har våra ambitioner socialt och fördelningsmässigt. Därför är det moderata alternativet ett sterilt alternativ när vi behöver växtkraft, ett stagnationens alternativ när vi behöver utveckling, ett egoismens alternativ när vi behöver solidaritet. Låt mig till sist, herr talman, ta upp något av det som Thorbjörn Fälldin berörde. Både Ola Ullsten och Thorbjörn Fälldin tog upp synpunkter på utrikespolitiken som ligger mycket nära dem som regeringen företräder. Det är en styrka i värnet av en fast och konsekvent svensk neutralitetspolitik. Meri det är också en styrka om vi kan uppträda gemensamt när det gäller de avgörande frågorna om att bekämpa kapprustningen. Jag vill gärna säga, att om vi har begått någon försummelse i vad gäller att hålla andra partier informerade om våra planer och aktioner, skall vi naturligtvis rätta till detta. Det är naturligtvis en utomordentligt stor styrka i detta mycket dystra internationella läge och med de väldiga risker som kapprustningen för med sig att vi så låhgt möjligt kan tala med en stämma och genomföra våra aktioner tillsammans.

Fru talman! Jag vill gärna ge Lars Werner rätt så till vida, att det finns ett samband mellan de senaste årens försämring för löntagarna och framgångarna för vårt parti, därför att jag tror att allt fler av dem som arbetar i Sverige inser att det behövs mera av moderat politik om de skall få det bättre. Det är nog detta som gör att vårt parti går fram. Jag ttor inte, Olof Palme, att det finns något snabbt och enkelt grepp, utan det krävs eh lång och mödosam vandring som vi egentligen skulle behöva göra tillsammans för att klara av det här, men ni vägrar totalt och går er absolut egna väg. I går hade vi ett stort seminarium där det hette att våra besparingar bara vat 4,5 miljarder. Över natten hade de växt till 8 miljarder. Jag kan säga att budgetdepartementets experter nu har mer eller mindre, enligt vad jag under hand hört, accepterat att det är våra beräkningar som gäller, vilket ni hade fått klart för er om ni hade tagit en kontakt. Men om det nu inte var mer, varför denna oändliga jeremiad, Olof Palme, om allt ohyggligt som skulle drabba folket om inte de vore besparingar av betydelse? Nu tycker jag att socialdemokratin skall bestämma sig: Sparar vi kolossalt mycket, och det är fruktansvärt farligt för människor? Eller sparar vi inte alls mycket, och då är det ju inte så farligt? Men det var bra att ni tog upp det. Det är som Thorbjörn Fälldin sade. De tidigare regeringarna genomförde besparingar. Vi var med om dem, och vi ville driva dem hårdare än som skedde. Ni tog emellertid tillbaka de besparingarna över en enda natt. Vår utgångspunkt i dag är att man skall satsa på dem som arbetar. Vi vill ha en fördelning, där man inte på det arbetande folkets bekostnad hela tiden gynnar dem som inte jobbar. Det är nämligen det arbetande folket som är ryggraden. Det är dess insatser som ger oss en chans att klara framtiden. Det är den ena punkten där vi har en diametralt motsatt uppfattning. Den andra är att vi vill ha en enskild sektor, ett näringsliv som växer, medan ni systematiskt och snabbt satsar på flera jobb och arbetsuppgifter inom en större offentlig sektor, alltså stat och kommun. Vidare påstår ni att vi föreslår sådana våldsamma orättvisor. Jag undrar vad man kommer att säga i Sveriges riksdag om 25-30 år, när man då citerar mäster Palme — jag kanske sade fel och då ber jag om ursäkt, men jag avsåg Olof Palme. Vad kommer man att säga om Olof Palme, som påstod att moderaterna föreslog ett budgetunderskott på 77 miljarder kronor? Man kommer att berätta om den dåvarande statsministern, som stod här och talade om det fruktansvärda, det förfärliga, det socialt orättfärdiga samt om nedrustning och klassklyftor på de svagas bekostnad. Vad kommer då de att säga som står här med statsskuldväxlar, som hopar sig i talarstolen — de som skall betala? Vad kommer de att säga om den statsminister som sade så, när vi föreslog 77 miljarder kronor, fastän han själv basade på med 100 miljarder kronor? Betänk framtidens dom en stund, Olof Palme, när maktens sötma ersätts av framtidens bedömning av era budgetunderskott. 77 miljarder kronor är kanske för mycket. Vår utgångspunkt är att en rättvis fördelning innebär att vår generation försöker att betala för sig själv. Jag är den förste att erkänna att våra besparingar inte i alla delar kanske är de bästa. Vi har också sagt att vi är beredda att diskutera dem. Det är en öppen hand, Olof Palme. Jag kan inom parentes nämna för riksdagen att vi moderater i alla fall hittills inte har sett något av Olof Palmes öppna hand. Men Olof Palme har kanske varit upptagen med annat. Den nuvarande regeringen befinner sig i den unika positionen att den har chansen att med det största oppositionspartiet — och jag tror med de övriga också — diskutera förutsättningarna att begränsa det galopperande budgetunderskottet. Men vad gör ni? Jo, ni sluter er inne i era egna rum och gör upp med företrädare för det egna partiet och för olika organisationer. Betänk domen den dag den kommer, Olof Palme, när våra barn och barnbarn står här och skall betala era skulder. En rättvis fördelningspolitik — jag betonar det än en gång — innebär att vår generation i rimlig utsträckning försöker försörja sig själv. Jag kommer aldrig att få svar på frågan, men det vore kanske inte så dumt om vi svenskar något funderade över varför vi har så väldiga underskott och dessa problem. Vårt lands utgångspunkt var ju bättre än kanske något annat lands i ett krigshärjat Europa, där produktionsapparaten var sönderslagen överallt. Varför har andra länder med sina sämre förutsättningar klarat sig bättre än vi har gjort? Jo, kanske just därför att vi år efter år inte har velat satsa på just dem som vill skapa och därför att vi år efter år har sagt att det är finare att fördela pengar som andra arbetat ihop än att tjäna pengar själv. Kanske detta är skälet. Ni: förnekar ett klart samband. Vi moderater gör inte det. Vi säger i klartext att det finns ett samband mellan människors inkomst och deras vilja att jobba. Det vore värdefullt om alla i denna sal kom fram till den insikten. Man kan inte någonsin få en företagare att investera i ett industriprojekt, om han får dubbel ränta om han istället köper en statsskuldväxel. Man kan aldrig få en människa att göra en arbetsinsats, om han kanske tjänar tre, fyra eller fem gånger så mycket på att göra någonting själv hemma på sin stuga. Dessa samband måste vi inse. Man har insett dem utomlands. Det vore värdefullt om flera än vi moderater insåg dem här hemma. Kom ihåg en sak: Rättvis fördelningspolitik är att minska budgetunderskottet från 77 miljarder kronor, att betala vad vi själva gör av med och att börja betala av vad vi redan tidigare har gjort av med.

Fru talman! Känns det inte litet meningslöst, Olof Palme, att ställa sig vid sidan om verkligheten genom att åter och åter gå upp i talarstolen och konstatera att budgetunderskottet under de senaste sex åren har stigit si och så mycket? Det måste ju kännas meningslöst, eftersom Olof Palme under dessa år stått i samma talarstol och försökt åskådliggöra vad det är fråga om med exempel som gått ut på att man lånat si eller så mycket till var tredje befattning, att man lånat till det ena och det andra. Det har varit en ständig kritik för att budgetunderskotten har ökat.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 Det finns problem som vi skulle vilja lösa med mera statliga eller kommunala medel, men vi har inte pengar till det. Vi måste i stället se till att få bukt med denna utveckling. Vi satte i gång med ett sådant arbete. Vi fick en riksdagsmajoritet att gå med på att vi skulle vidta besparingsåtgärder. Men sedan startade ni ert regeringsarbete med att upphäva av riksdagen redan fattade beslut om sådana åtgärder. Ni har under de här månaderna ökat statsutgifterna med 43 miljarder. Ni höjer skatterna, men får ändå ett ökat budgetunderskott. Det är därför frågan åter och återigen måste ställas till er: Tänker ni fortsätta att låta de offentliga utgifterna växa i denna takt? Tänker ni bygga hela er politik på att tillväxten skall klara upp det här? Jag vet att man har gjort beräkningar både här och där. Tar man t.ex. OECD-länderna som grupp och ser på situationen i dessa länder, så finner man att det skulle behövas en tillväxt som vore snabbare än den vi hade på 1960-talet för att man över huvud taget skulle få bukt med problemen. Litet av den insikten skulle vi behöva också här i Sverige. Vi kan inte lita enbart till tillväxten, utan vi måste strama åt. En viss åtstramning har ni socialdemokrater visserligen ägnat er åt, men ni har lagt den uteslutande på de yrkesverksamma, på löntagarna. Vad vi förordar i vårt budgetalternativ är detsamma som styrde vårt handlande när vi hade regeringsansvaret, nämligen att man skall fördela denna börda och inte lägga den bara på de yrkesaktiva, på löntagarna och deras konsumtionsförmåga, utan också låta den offentliga konsumtionen ta konsekvenserna. Hade vi fått fortsatt regeringsansvar, skulle vi självfallet ha drivit budgetarbetet så som vi redovisade i valrörelsen. Det är självklart. Men det är ju nu en annan situation. I opposition har vi inte alla de resurser som man måste ha tillgång till för att kunna göra ett budgetarbete. Det här är ingenting som jag hittar på, utan det är en synpunkt som jag hade respekt för när ni satt i opposition, även om ni hade jämförelsevis stora utredningsresurser. Sysselsättningen och en rättvis fördelning är utgångspunkterna för regeringens politik, säger Olof Palme. Jag vill återkomma till det. Vi har nu den högsta arbetslösheten under efterkrigstiden. När arbetslösheten började stiga 1980 — i Sverige måttligt i förhållande till utvecklingen i andra länder — sade Olof Palme och en lång rad andra socialdemokrater här i kammaren och annorstädes att detta var en medveten politik från den dåvarande regeringens sida. Det finns riksdagsprotokoll som bestyrker detta. Men vad skall man då säga om dagens situation, när arbetslöshetssiffrorna är högre än någonsin? Är det inte på tiden, Olof Palme, att ta tillbaka de där beskyllningarna mot tidigare regeringar? Den fulla sysselsättningen har vi ju, naturligen, som gemensamt mål. Jag har den allra största förståelse för att den internationella situationen skapar sysselsättningsproblem i Sverige. Men utan att beskylla er för att medvetet åstadkomma arbetslöshet vill jag säga att man inte får lita till devalveringen och den utländska draghjälpen som ni gör. Varför avrustar ni regionalpolitiken? För att ta ett annat exempel som fanns med i den svepande formuleringen: Varför driver ni fördelningspolitiken i de konkreta fallen på det sätt jag visade när det gäller pensionärerna?

Fru talman! Får jag till sist påminna Lars Werner om att det vpk medverkade till här i riksdagen strax före jul var att höja momsen. Det är den bestående effekten. Jag tror inte någon barnfamilj upplever detta såsom varande någon stor vinning — inte heller att ni i övrigt stödjer en regeringspolitik som kommer att drabba de vanliga barnfamiljshushållen med 4 000 å 5 000 kr. i ökade kostnader. Sedan till det Olof Palme säger om budgetunderskottet — detta uttjatade tema, som vi dess värre måste tala om. Jag vet inte hur många gånger Olof Palme har gått upp här i talarstolen och sagt: Ja, men det var ju ni som åstadkom budgetunderskottet, det var ju under er tid som det hela rasade i väg. Men, Olof Palme, det här är fel. Jag skall inte säga att det är så fel att t.o.m. Olof Palme borde inse det, men det är det. Först och främst är det på det viset att budgetunderskotten i Sverige har ökat ända sedan början av 1970-talet. Och vi hade regeringsmakten bara under halva 1970-talet. Räknar man om 1974/75 års budgetunderskott i 1982 års penningvärde, skall det visa sig att man då hade ett budgetunderskott som skulle motsvara ungefär 25 miljarder kronor. Till dess att vi lämnade kanslihuset för ett halvt år sedan hade i och för sig budgetunderskottet tredubblats— vi är medvetna om det, och vi har aldrig försökt att sticka under stol med det. Men det är litet annat än att försöka jämföra budgetunderskottet under ett gynnsamt år, 1975/76, då det bara var några miljarder och dessutomi det årets penningvärde, med de 75 miljarder som vi lämnade efter oss. Man kan påstå mycket med statistik, men man får vara litet försiktig. Det väsentliga är ändå att den ökning som har skett och som innebär en tredubbling under senare hälften av 1970-talet har uppkommit genom en politik som vi har varit överens om. Och i den mån vi inte har varit överens om den, har ju de socialdemokratiska invändningarna gått ut på att vi har satsat för litet för att klara sysselsättning och industribranscher i kris. Skulle vi ha fört regeringspolitik under dessa branschkrisernas år med socialdemokratiska partimotioner som rättesnöre, så hade budgetunderskottet varit ännu större. Det hör också till bilden att till skillnad från den nuvarande regeringen försökte vi göra någonting åt detta, när det visade sig att vi hade en möjlighet att göra det och när vi insåg att den uppgång i världskonjunkturen som vi ändå trodde på, då vi vågade satsa på en så kraftig underbalansering av budgeten, inte kom. Vi minskade ökningstakten i budgetunderskottet från 22 miljarder i 1981 års finansplan till 14 miljarder i 1982 års. Vad som nu händer är att statsutgifterna ökar med 43 miljarder kronor. I vår senaste budget ökade budgetunderskottet med 6 96. Nu ökar underskottet med 17 Jo. Det handlar om nästan en tredubbling av ökningen av budgetunderskottet på ett enda år. Tag med det i bedömningen, Olof Palme, så blir bilden litet mer nyanserad. Men ekonomisk politik handlar inte bara om budgetunderskott. Det är över huvud taget inte bara fråga om budgetpolitik. Det behövs en viss åtstramning, eftersom Sverige lever över sina tillgångar — något som vi alla är överens om. Vi har gjort precis samma bedömning som regeringen, nämligen att vi tål en dämpning av efterfrågan på ungefär 1 20. Det är inte så konstigt att vi kommer fram till samma bedömning, eftersom vi har samma verklighet att göra bedömningen mot — dvs. framför allt utvecklingen på världsmarknaden. Här finns uppenbarligen en skillnad mellan de politiska grupperingarna. Med samma verklighetsbedömning som vi kommer moderaterna fram till att vårt land tål en hårdare åtstramning — därför att de accepterar en högre arbetslöshet och också mer hänsynslösa besparingar på statens utgifter. Det är bra att det blir klarlagt var skillnaden finns. Det handlar om prognoser, om konjunkturbedömningar. Och vi kan inte vara säkra på att alla dessa siffror är riktiga. Men bakom förslagen finns en politisk viljeyttring. Och i vårt fall är en mycket viktig del av denna politiska viljeyttring att vi måste föra en ekonomisk politik och en finanspolitik som innebär att vi, så långt möjligt, utnyttjar de reala resurserna i form av arbetskraft och kapital och försöker se till att människor har sysselsättning. Å andra sidan har vi den socialdemokratiska bedömningen. Den är, som jag nyss sade, densamma som vi gör och också gjorde före valrörelsen. Men skillnaden är, precis som Thorbjörn Fälldin sade, att socialdemokraterna menar att åtstramningen helt och fullt, till sista kronan, skall drabba den enskildes arbetsinkomster, dvs. uteslutande den privata konsumtionen, medan de helt och hållet struntar i att göra något åt budgetunderskottetsom de i stället låter växa. Därför har vi i Sverige hamnat i något som måste vara unikt i de demokratiska parlamentariska ländernas historia — i varje fall i det nuvarande ekonomiska läget — nämligen att vi har en regering som tvekar att ta de tuffa tag som behövs för att klara ekonomin, medan vi har en opposition som puffar på regeringen. Det är ett önskeläge att sitta i regering med den opposition som vi har f. n., Olof Palme. Tag gärna vara på den önskesitsen.